Herr talman! Jag har frågat miljöministern på vilka områden folkpartiet står för rovdrift och bett henne ge exempel. Jag har ställt den frågan bl.a. vid en frågestund, och jag tror att det nu är sjätte gången jag ställer den, men jag har ännu inte fått något svar. En del av svaret skulle möjligen kunna vara att vi tror på marknadsekonomin, för synen på tillväxten och beskrivningen av den kan vi ju ställa upp på allesammans. Är det planekonomi som Birgitta Dahl tror att vi måste ha? Möjligen är det på den punkten vi skiljer oss åt, för jag tror på marknadsekonomi, men naturligtvis en marknadsekonomi där man får ställa miljökrav på de parter som finns med på marknaden. Jag beklagar att jag inte får svar. Jag tror att det skulle bli en mycket trevligare och bättre debatt om jag kunde få det svaret, men jag får det tydligen inte. Det hindrar inte att jag är på ett utomordentligt gott humör. Inte minst blev jag det när jag läste Aftonbladet för i fredags. Där redovisade nämligen åtta socialdemokrater sin syn på miljöpolitiken. Jag såg först inte personerna, utan jag läste texten och tänkte: Det här är folkpartiets miljöprogram. De här människorna — det var bl.a. Stefan Edman och Rolf Edberg — ställde krav på miljöpolitiken och på Birgitta Dahl. Socialdemokraterna måste nu driva en aktiv miljöpolitik, framhöll de. Nästan alla frågor de tog upp var sådana som vi från folkpartiet har drivit i riksdagen. Det finns undantag — när det gäller energipolitik och trafikpolitik har vi en något annan syn — men i stort sett stämde det helt överens. Nu vill jag säga till Birgitta Dahl och övriga lyssnare att folkpartiet är väl rustat för den miljödiskussion som kommer att föras i framtiden. Vi har genomarbetade program på nästan alla områden — avfallshanteringen, naturvården, kemikalierna och mycket annat — och vi ser med intresse på de förslag som kommer. Hittills har vi faktiskt inte behövt gå emot något förslag av dem som har lämnats, utan det har alltid varit så att vi har velat gå längre. Kanske kommer det att ske en samling kring en aktiv miljöpolitik. Det vet vi inte än, men vi kommer att ställa upp på en seriös diskussion. Jag beklagar att vi inte kan få svar på de frågor som vi ställer. Detta gäller frågan om rovdriften. De sista sekunder jag har kvar av min taletid vill jag använda till att säga att det kanske inte är så bra att få det svaret i den sista repliken i dag, men jag är glad om jag får det någon gång.

Herr talman! Alla partier har som långsiktigt mål att vi i Sverige skall övergå till att använda förnybara energikällor. Birgitta Dahl anklagades för att gå mot detta mål i långsam takt. Jag måste erkänna att vår takt är mer lik snigelns när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Det beror på att vi har bedömt andra hot som större än de problem som är förknippade med kärnkraften, t.ex. luftföroreningarna från fossilbränslen. Birgitta Dahl tog upp alla de åtgärder som vi skall vidta. Jag vill i det sammanhanget framhålla att vi t.ex. när det gäller näringsämnena i havet står för 10 90 av kväveoch fosforutsläppen i Östersjön och att vi kan minska våra utsläpp till noll utan att denna åtgärd påverkar situationen. Detta skall man ha i åtanke och inte inbilla människor att vi löser alla problem även om vi går utomordentligt långt i miljöavseende, för det är alltså inte fallet. Birgitta Dahl talade också om freonproblematiken. Jag tror att det mindre är Sverige än USA som har påverkat de stora kemiföretagen. När USA har börjat föra denna debatt och verkar göra allvar av sina planer, då är det självklart att kemiföretagen lyssnar. Den debatt som har förts i USA har nog varit mer styrande än de åtgärder som vi i Sverige har vidtagit. Frågan om granskningskonferensen är fortfarande aktuell. Det är viktigt att få med andra länder på tuffare mål. Då gäller det att få granskningskonferensen tidigarelagd, från 1990 till nästa år. Detta är fortfarande viktigt. När det gäller fria marknadskrafter och miljön tycker jag faktiskt att de borgerliga partierna med sitt engagemang för ekonomiska styrmedel har visat ett sätt att korrigera marknadsekonomin som är bra och som pekar framåt. Det var faktiskt inte så länge sedan som socialdemokraterna röstade emot vårt förslag att använda skatterabatter för att påskynda övergången till avgasrenade bilar. Det var år 1985 som socialdemokraterna inte ställde upp bakom den här typen av stimulanser för att förbättra vår miljö. Jag konstaterar med glädje att avgasrening har blivit en framgång. 85—90 96 av de bilar som säljs i dag har avgasrening, och det är en utomordentligt stor miljöframgång.

Herr talman! Miljöministern sade nyss att hon inte skulle delta i debatten mer i kväll. Jag vill passa på att ställa en fråga innan hon hinner avvika. Det är nämligen så att Birgitta Dahl i slutet av maj lovade att ge ett företag, Marine Shellfighter, som jobbar med ett pilotprojekt för syresättning av svavelvätedöda bottnar, ett svar. Varför har något svar ännu inte inkommit? Jag vill uppmana miljöministern att ge det utlovade svaret. Herr talman! En bra miljöpolitik måste grundas på kunskap. Utan kunskap är det stor risk att felaktiga och otillräckliga åtgärder vidtas. Detta leder till resursslöseri som inte gynnar målet — än bättre miljö. Hoten mot miljön är inte oöverkomliga. Men det krävs engagemang och aktivt handlande från politiker, företagare och enskilda om det skall lyckas. Framför allt krävs det ett utvecklat internationellt samarbete om vi skall komma till rätta med de stora globala miljöproblemen. Det krävs också optimism och framtidstro. Jag är övertygad om att endast enskilda människor — forskare, företagare och politiker som tror på framtiden, som tror att ny teknik är bättre än den gamla, som vågar föreslå förändringar men som också bygger besluten på gjorda erfarenheter — kan lyckas. Det personliga ansvaret och engagemanget är något av det mest centrala för miljövården. Därför vill vi moderater slå vakt om ett enskilt och spritt markägande. Vi anser också att marknadsekonomin är en viktig förutsättning för att skapa de ekonomiska och tekniska resurser som behövs för miljövården. Planekonomiska socialistiska länder förskräcker då det gäller miljövården. De större industriernas utsläpp regleras i dag genom krav i koncessionsnämndens beslut. Det är viktigt att förbättra uppföljningen och kontrollen av de krav som finns. Bättre mätmetoder behövs, och det är viktigt att alltid tillse att de bästa tillgängliga används. Kraven i en koncession sätts i dag upp i enlighet med vad som anses rimligt med tanke på miljökrav, ekonomi och befintlig teknik. Systemet måste kompletteras med någon form av miljöavgifter. Dessa, anser vi moderater, måste i sin tur kompletteras i olika former av miljöstimulanser — avgiftsminskningar alternativt skatterabatter. Detta system bör leda till att företagen betydligt snabbare än i dag investerar i ny och miljövänligare teknik. Därigenom kommer också teknikutvecklande företag, genom ökad efterfrågan, att stimuleras till ännu hårdare satsningar för att få fram den nya och miljövänligare tekniken. Resultatet blir tveklöst att stora miljöförbättringar uppnås, och dessutom betydligt snabbare än hittills. Skatter kan ofta verka i direkt miljöfientlig riktning. Företag och enskilda får inte råd att satsa på ny, miljövänligare teknik. Den svenska bilparken tar t.ex. genom hög bilaccis längre tid att byta ut och är äldre än många i Västeuropa. Utsläppen av avgaser blir därför större än nödvändigt. Vårt krav på miljökonsekvensbedömningar har vunnit stöd i riksdagen. Det innebär att konsekvenserna för miljön av t.ex. industrietablering, ett vägeller brobygge skall klarläggas och noga diskuteras igenom innan beslut om verkställighet fattas. Havet, sjöarna och vattendragen har drabbats av flera slag av föroreningar. Nedfallet från luften över skog, mark och vatten av svaveldioxid och kväveoxider leder till försurning och bidrar till övergödning. 20-40 kg kväve per ha och år faller ner från luften över mark, vatten och hav. Under vegetationsperioden tar växtligheten upp kvävet i stor utsträckning. Under tiden då åkermarken inte är beväxt, höst, vinter och tidig vår, rinner eller lakar det mesta ut i vattnen. Denna del av nedfallet som går genom åkermarken kan inte jordbruket lastas för. Jordbruksmarken läcker normalt inte mycket under vegetationsperioden. Problemen från odlingsmarken uppstår främst vid tidig höstspridning av stallgödsel utan sådd efteråt eller spridning under vintertid, då risk för avrinning är stor. Strävan måste vara att gödsling sker i så nära anslutning till sådd och vegetationsperiod som möjligt. En annan viktig källa till övergödning av havet är de kommunala reningsverkens utsläpp. Det är få verk som har någon betydande rening av avloppsvattnet vad gäller kväve. Här måste snabba förändringar ske. Bräddning av avloppsvatten har på sina håll skett vid tillfällig överbelastning av reningsverk, ofta troligen beroende på att nya tillkopplingar skett till gamla system med för låg kapacitet. Där så är fallet måste upprustning ske. Det tillskott av fosfor som för närvarande sker liksom utsläpp av gifter och tungmetaller kommer främst från industriutsläpp men också från förbränning, vidare från mark och även vid utvinning av olja och mineraler. Det är viktigt att forskningen kring den marina miljön snabbt intensifieras. Forskarna är tyvärr inte helt ense om i vilken omfattning livet i våra omgivande kustvatten påverkas av för höga halter av kväve och fosfor eller andra främmande ämnen. Det är beklagligt. Från moderat sida har bl.a. krävts stöd i riksdagen för ett par pilotprojekt. Dessa syftar dels till åtgärder som forskning och akutinsatser mot svavelvätedöda bottnar, dels till forskning och försök för bättre tillvaratagande av flytgödselns växtnäringsämnen. Projekten avses genomföras i Skälderviken resp. på Kristianstadsslätten. Vi har tyvärr ännu inte fått stöd för detta. Varför? Jordbruksmarkens påverkan på vattnen kan ytterligare minskas genom bl.a. de nya kunskaper som kommer fram ur de mycket viktiga urlakningsförsök som under en fyraårsperiod pågått i Mellby, södra Halland. Riskerna för miljön kan ytterligare minskas om jordbruket inom ramen för Omställning 90 stimuleras att anordna särskilda skyddszoner vid känsliga lägen kring sjöar och vattendrag. Härigenom minskas risken för att växtnäringsämnen och växtskyddsmedel hamnar i vattendragen. Områdena kan besås med gräs, eller planteras med träd och buskar. Jordbruket och odlingslandskapet är en positiv faktor för miljön. Att utnyttja naturens och markens produktionsförmåga är en grundläggande nödvändighet för mänsklig överlevnad och utveckling. Vårt jordoch skogsbruk är ett bra exempel på att det går att bruka, vårda och bevara både produktionsförmåga och skönhetsupplevelser. Våra skogsoch slättbygder med ett aktivt jordoch skogsbruk ger en levande landsbygd. Jordoch skogsbruk med kunniga och ansvarsmedvetna brukare är inte ett miljöhot utan en stor tillgång i arbetet för en levande och rik miljö. Även bland lantbrukarna råder en stark och ökad medvetenhet kring miljöfrågorna. Det är viktigt att målmedvetet arbeta vidare för att minska och eliminera jordbrukets miljöpåverkan. Rådgivning som baseras på de senaste forskningsrönen, på försök och markanalyser lägger en god grund för en framgångsrik odling. Förändringar som framöver eventuellt bör ske inom jordbruket av miljöskäl måste baseras på kunskap, erfarenhet och fakta. Friska och starka grödor erhålls genom en allsidig och väl anpassad tillförsel av växtnäringsämnen och ett behovsanpassat växtskydd. Brist på ett ämne i marken eller angrepp av växtsjukdom och insekter kan få förödande konsekvenser för miljön och livskvaliteten. En drabbad gröda tar ej upp näring på normalt sätt, och då kan i marken frigjorda ämnen genom läckage komma att skada miljön. Sjuka och skadade växter kan också innehålla naturligt alstrade, farliga gifter, som kan överföras till våra livsmedel. Livsmedelskontrollerna är mycket viktiga. Vi moderater anser att kraven måste skärpas. Det svenska jordbruket måste få möjlighet att konkurrera på lika villkor med länder som producerar livsmedel också i miljöperspektivet: det gäller odlingsmetoder, lagringsbehandling, färskhet m.m. Herr talman! Jag har här berört några av många områden inom vilka vi moderater intensivt och i positiv anda kommer att arbeta vidare för att åstadkomma en bättre miljö, ett rikt svenskt näringsliv och ett framgångsrikt Sverige.

Herr talman! I denna miljöoch energipolitiska del av den allmänpolitiska debatten avser jag inte att ge mig in på hela denna stora sfär utan med glatt mod koncentrera mig på ett område: vindkraften. För att kärnkraftsfri energiförsörjning efter 2010 skall bli möjlig — och det måste den bli — är det nödvändigt att 1990-talet används till utveckling av ny energiteknik, till fortsatt energisparande och nya processer inom industrin samt till ändrade konsumtionsvanor. Riksdagsbeslutet i våras om stängning av två reaktorer före 1997 skall inte leda till elbrist, lovar den energiansvariga inom regeringen, statsrådet Dahl. Folkpartiet visade genom en reservation att vi inte delar hennes uppfattning. Särskilt för Sydsverige kan läget bli besvärligt. Här har tidigare i dag talats mycket om välfärd och trygghet. Alltför snabba reaktornedläggningar kan leda till problem för både industrin och boendet, problem som kan hota välfärden och skapa otrygghet. Nej, låt oss i stället för avstängning tala om utveckling och ersättning, och inte bara tala, utan få något att hända. De drygt 60 TWh kärnkraftsel som vi förbrukar i dag kan inte ersättas av ett enda nytt energislag. En del kan sparas, men vi måste sikta på en mångfald av ersättningar. Det första vi bör arbeta med är enligt min uppfattning vindkraften. Den är inte helt färdigutvecklad, men tekniken ligger långt framme. Det visar de vindkraftverk som redan är i kommersiell drift i Danmark och USA. Ännu intressantare för vårt land är de två försöksverken på Gotland och i Skåne, Näsudden och Maglarp. De står alltid stilla, säger många belackare. Och visst har de haft problem under årens lopp, men det är väl förklarligt; det är ett utvecklingsarbete som bedrivs, och varje problem kan leda till bättre lösningar. Sanningen är att Vattenkraft, som driver Näsudden, nu går vidare med nya vindkraftverk i en gruppstation norr om Näsudden. Dessa blir mindre, 90—250 kWh effekt mot Näsuddens 2000. Det är mycket värdefullt att man nu prövar även mindre storlekar. En annan sanning är att Maglarp, som ligger under Sydkrafts ansvar, är det vindkraftverk i världen som gett mest energi. Tyvärr har Sydkraft, efter vad jag vet, inte tagit några nya initiativ ännu för att gå vidare, vare sig på egen hand eller i Kraftföretagens Vindkraft AB, som är kraftföretagens gemensamma utvecklingsbolag inom vindkraftsområdet och där även Vattenfall ingår. Detta bolag bildades på regeringens initiativ hösten 1985. Jag ifrågasatte i en motion i våras om denna organisationsform är den rätta och om inte bolagets verksamhet hellre borde överföras till Svensk Energiutveckling AB. Motionen vann inte gehör, men det blir kanske fler anledningar att återkomma. Ytterligare försöksverksamhet pågår dock glädjande nog på flera platser i Sverige genom både offentliga och privata initiativ. En stor vindkraftsutbyggnad skulle kunna ersätta inemot hälften av kärnkraften. Men en så långtgående målsättning kan inte anses realistisk, utan rimligare är ett första mål på 6-10 TWh, dvs. drygt 10 96. verk, Läge för vindkraft, är en mycket värdefull genomgång.av vindkraftens möjligheter i vårt land. Vad som särskilt gläder den som tror på vindkraft är den positiva syn utredningen speglar. Den visar på den naturtillgång vi i södra Sverige har i vinden. Norra Sverige har gett oss av sin vattenkraft. Nu är det vår tur att, om än i mindre grad, bidra till elförsörjningen. Utredningens uppdrag har inte omfattat kostnadsaspekten. Vi vet att all ny energi blir dyrare än den som nu produceras, men inget säger att vindkraften kostar mer än andra nya energislag. Det är bara genom att arbeta för att utredningens förslag om försöksgruppstationer till lands och till havs får genomföras som vi kan få en bild av vad kostnaderna blir. Utredningen föreslår tre lägen på land och tre till havs. Ett av dem är Hanöbukten. Det är särskilt intressant, med tanke på den vindkraftssatsning till havs som Blekinge planerar. Men miljön då — vad har den blivit av? Den är inte bortglömd. Påverkan på miljön och andra markoch vattenanvändningsintressen kan man endast klarlägga om man prövar. Enligt min uppfattning är vindkraften inte något hot mot miljön. Den är ren, förnyelsebar och kan användas från stor till liten skala. Den kan tas bort om den inte behövs. Det är nog mest ögat den kan störa. Jag tror dock att en bruten horisontlinje kan utstås, mot att man får industrikraft, ljus och värme. Herr talman! Hur kan den tillgång vinden är bäst tas fram? Jo, på följande sätt: 2. demonstration av tekniken både i stor och i liten skala, 3. kunskap om lokaliseringspåverkan och kostnader genom försöksgruppstationer och andra etableringar, 4. en positivare syn på och mer förtroende för vindkraftens möjligheter än vad som är vanligt i dag samt 5. utrönande av om den nuvarande organisationsformen är den rätta. Genom bl.a. dessa åtgärder borde vi i mitten av 90-talet ha vunnit sådan klarhet att en verklig satsning på vindkraftverk kan påbörjas. Då skapas en av flera alternativa energikällor inför den avveckling av kärnkraften som är vår absoluta målsättning.

Herr talman! Statsminister Ingvar Carlsson sade i sitt inledningsanförande i förmiddags att det hade skett stora framsteg på miljöns område i Sverige. Som exempel nämnde han minskade utsläpp av svaveldioxid och kvicksilver samt att en del tidigare badförbud har kunnat hävas. Stämmer det där? Svavelutsläppen måste minskas med 90 96 räknat från 1980 års nivå om försurningen verkligen skall stoppas. Regeringens målsättning är bara 65 9. Verkligheten är den att försurningen i Sverige tilltar för varje år som går. Det blir ständigt fler försurade sjöar och fler försurade brunnar, och nu hotas grundvattnet och skogsmarkens förmåga att alls kunna bära skog. Därmed hotas också grunden för ett ekonomiskt välstånd i vårt land. Målsättningen är alltså för låg. Pratet om att man skall följa naturens krav är än så länge bara prat. Misslyckandet i kampanjen mot försurningen beror också på trafikpolitiken. I regeringsförklaringen antyds att vi skulle ha fått en ny, miljövänlig trafikpolitik i Sverige. Men verkligheten är att ScanLink har påbörjats i Bohuslän, att en bilbro över Öresund förbereds och att Deltavägen genom Indalsälvens delta byggs just nu. Resultatet är att biltrafiken och dess avgasutsläpp ökar. Trots införandet av katalysatorer ligger kväveoxidutsläppen kvar på en mycket hög nivå. Naturens krav är att kväveoxidutsläppen minskas med 75 26, men regeringens mål för 1995 är 30 96. Det är tveksamt om man ens kan klara det med nuvarande trafikpolitik. Misslyckandet så långt är också ett internationellt misslyckande. Länderna runt om oss i Europa har också en svag miljöpolitik. De internationella avtalen utvecklas alltför långsamt. Det skulle behövas helt nya grepp, något som ger fattiga länder som Polen verklig möjlighet att minska sina försurande utsläpp. Vi har föreslagit en internationell fond för detta ändamål. Kanske man skulle kunna gå ännu längre och ha någon typ av Marshallhjälp eller motsvarande. Det går att stoppa försurningen, men då måste svavelhalten i olja ner ännu mer, under en halv procent. Vi måste sänka hastigheterna på våra vägar, åtminstone under en övergångsperiod. Vi måste få över en stor del av de långväga tunga godstransporterna till järnväg och inte som nu föra över ännu fler transporter på landsväg med hjälp av det s.k. bärighetspaketet, vilket innebär att man får köra med ännu tyngre lastbilar. Vi måste satsa på pendeltåg, trådlösa snabbtåg, utbyggnad och förbättring av järnvägar över hela landet och samtidigt begränsa biltrafiken, speciellt inne i storstäderna. Men för detta krävs helt andra belopp till järnvägssatsningar m.m. än vad regeringen hittills har budgeterat. Satsa 60 miljarder fram till sekelskiftet på järnvägsutbyggnader och miljövänlig kollektivtrafik i städerna! Då kommer vi kanske någon vart. De 10 miljarder som nu anslagits räcker inte. Det gäller också att komma i gång så snart som möjligt. Vi miljöpartister anklagas ibland för att ha alltför bråttom. Men faktum är — om vi håller oss till försurningen — att naturens motståndskraft urholkas och fördärvas alltmer. För varje dag som försurningen tillåts fortsätta orkar naturen ta emot allt mindre försurande ämnen. Det betyder att våra sjöar och marker är betydligt mer försurningskänsliga nu än under tidigare år. När statsministern tog minskningen av svaveldioxidutsläppen till intäkt för en lyckosam miljöpolitik hade han däremot för bråttom. Visst är minskningen av svaveldioxidutsläppen ett steg i rätt riktning. Det är naturligtvis mycket bra. Men totalt sett går vi fortfarande baklänges i försurningsfrågan. Statsministern anförde också minskningen av kvicksilverutsläppen som ett exempel på regeringens stora framsteg på miljöområdet. Men trots dessa senkomna utsläppsminskningar ökar halten kvicksilver i fisk. För varje år som går svartlistas nya sjöar av livsmedelsverket. För varje undersökt sjö är det sannolikt många fler ännu ej undersökta som borde svartlistas. Ändå har vi ett gränsvärde som är dubbelt så högt som Världshälsoorganisationen rekommenderar. Detta har visat sig hänga samman med gamla utsläpp, som finns över hela landet. De har tills nu legat stilla i marken. Men med den tilltagande försurningen har detta kvicksilver följt med ut i sjöarna, där det frigjorts av bakterier och sedan hamnat i växter och djur. Kvicksilverproblemet ökar alltså. Jag har svårt att se det som ett stort framsteg på miljöområdet. Statsministerns tredje exempel, det faktum att utbyggnaden av kommunala reningsverk har förbättrat vattenkvaliteten i många sjöar, är möjligen litet bättre än de andra två. Men inte heller dessa reningsverk är problemfria. De är dåliga på att rena kväve och bidrar därför starkt till den pågående övergödningen av havet. Det som renas är i huvudsak slampartiklar samt fosfat. Detta är utmärkta jordförbättringsmedel och gödningsämnen, som borde hamna på åkrarna i stället för den nuvarande energikrävande konstgödningen. Men de flesta reningsverk är förorenade av tungmetaller och organiska miljögifter från sina kunder, industrier och annat. Därför kan detta rötslam ofta inte användas alls. Det har blivit ett miljöfarligt avfall. Naturligtvis går också en del av dessa gifter direkt ut i sjön. Efter denna mycket kortfattade analys av regeringens stora framsteg, enligt statsministerns anförande i dag, finner vi tyvärr en betydligt mörkare verklighet. Nej, det går baklänges med miljön än så länge. Det hjälper inte hur många steg vi tar i rätt riktning, om vi samtidigt tar många fler steg åt motsatt håll. Samtidigt vill jag gärna tro att vi befinner oss i en brytningstid, en tid då miljön verkligen får en ny roll i den praktiska politiken. Jag tycker att den debatt vi har haft i kväll pekar på det. Det är många ord, men kanske skulle de kunna förbytas i en praktisk politik så småningom. Det tar också, som flera talare sagt i dag, tid att vända skutan. De åtgärder vi vidtar nu får vi inte se effekterna av förrän om några år. Men vi vet redan nu att de åtgärder som vidtagits är otillräckliga för att ge sådana effekter att de stoppar t.ex. försurningen i varje fall före sekelskiftet. I årets valrörelse har miljölöftena haglat över väljarna. Därför har vi miljöpartister i riksdagen ställt några frågor till det ansvariga statsrådet under de gångna två veckorna, för att se om regeringen stod fast vid det man vitt och brett lovat om miljön. Vi vill ju väldigt gärna vara en blåslampa under miljöpolitiken i riksdagen. Men de svar vi fick var inte riktigt vad vi hade hoppats på. Tvärtom var de i långa stycken riktigt dåliga. Ett exempel: När Hans Leghammar frågade miljöministern när vi får en lagstiftning som står i relation till vad naturen tål, fick han svaret att vi skall nöja oss med den nuvarande lagstiftningen. Naturligtvis skulle vissa smärre skärpningar införas, men i stort sett var det fråga om samma lagstiftning. Detta trots att det stod på socialdemokraternas valaffischer att miljölagstiftningen skall skärpas, trots att flera av oppositionspartierna mitt under brinnande valrörelse anslöt sig till det miljöpartistiska kravet på en parlamentarisk utredning med uppgift att restaurera miljölagstiftningen och trots att ansvariga myndighetspersoner klagar på att det är svårt att hitta i den nu starkt splittrade miljölagstiftningen. Vissa lagar och bestämmelser är sinsemellan motstridiga. Straffbarhet och straffpåföljd för miljöbrott är löjligt små. Dessutom är den s.k. miljöskyddslagen inte alls någon skyddslag, utan en lag med vilken man får tillstånd att släppa ut miljöfarliga ämnen i naturen. Vad Sverige behöver är inte bara en skärpt miljölagstiftning, utan också en mer enhetlig och sammanhållen lagstiftning. Vårt krav har, sedan vi startade 1981, varit att en särskild miljöbalk skall inrättas. Det måste också bli mycket lättare för berörda enskilda och organisationer att överklaga miljömål. Även på den punkten har regeringen svikit hittills. Det har nu gått två veckor sedan miljöpartiet de gröna kom in i riksdagen, och jag kan ge den första mycket preliminära lägesrapporten till miljörörelsen och det svenska folket. Här försöker de ansvariga politikerna tona ner problemen. Här finns inga tecken på en i praktiken radikal omsvängning i miljövänlig riktning. Här finns det än så länge mest ord och åter ord. Det är därför viktigare än någonsin att kampen för en bättre miljö förs med oförminskad styrka även utanför riksdagens väggar.

Herr talman! Måndagen den 26 september inträffade något som jag aldrig trodde kunde inträffa. Då sjukskrev sig hela den halländska fiskarkåren, och inga båtar lämnade hamnarna i Halland för att gå ut på fiske. Man funderade ju när plötsligt en hel kår blir sjuk samtidigt och känner sig oförmögen att arbeta. Fiskarna sade själva att de mådde lika illa som det hav de skulle ta sin bärgning ur. De hade då under ett par veckor förgäves försökt att fånga den fisk som normalt borde finnas på de fiskeplatser där de och många generationer före dem bedrivit sitt fiske, med fångster som visserligen varierat men ändå i genomsnitt varit så pass goda att det gett sina utövare försörjning. Så var det nu inte längre. De fångster man fick upp var obetydliga och fisken var död i trålar och garn liksom havskräfta och andra bottendjur. Redskapen stank ruttet och lukten spred sig över hela båten. Fiskare brukar nästan aldrig sjukskriva sig om de är i sådant skick att de över huvud taget kan vara med ombord. Deras aktion måste därför bli en tankeställare för dem som har ansvar för vår miljö, dvs. i första hand miljöministern och hennes departement. Fiskarna i Halland fick i motsats till många andra grupper som sjukskrivit sig besked om att skaffa sig sjukintyg från första dagen. Det var försäkringskassans stora insats för den grupp som utsatts så hårt av miljöförstöringen att man inte mådde bra och inte såg någon annan utväg. När haven håller på att förstöras är fiskaren den förste som far illa, ty han berövas sitt levebröd, och det är vad som hänt inom stora delar av de vattenområden Sverige förfogar över. Det gäller inte bara Kattegatt. Även i Skagerrak är situationen oroväckande för att använda ett milt uttryck. Det är mer än sju år sedan jag kunde ta ett kok av torsk eller rödspätta ur mina fjordar i norra Bohuslän. Orenade utsläpp från industrier och bostadsområden i Östfold och de norska städerna har effektivt dödat eller drivit bort den fisk som förr fanns runt våra öar. Ingenting har hänt. Inför valrörelsen 1985 åkte Olof Palme och Gro Harlem Brundtland runt på Idefjorden och besåg eländet, men situationen är inte bättre i dag — kanske värre — än den var då. Vattnet är lika snusbrunt, och om statsministern i Norge skulle komma på tanken att byta efternamn skulle jag föreslå Bruntvand i stället för Brundtland. Gifter och näringsämnen har förstört våra vatten. I sommar har vi periodvis haft badförbud i norra Bohuslän inom vissa områden och likaså i Halland. Och visst är det motbjudande att bada i snusbrunt vatten, som egentligen skall vara klart, salt och friskt. Jag vet att det tillsatts en arbetsgrupp mot havsförorening. Jag vet att miljöministern lagt en proposition som innehåller förslag om ökade anslag för forskning. Det är bra. Men jag efterlyser de omedelbara åtgärder som bör och kan vidtas medan man forskar. Man måste skära ner trafiken och utsläppen på E 6. Inte behöver allt det gods som i dag transporteras på vägen fraktas på detta sätt. Det borde finnas stora möjligheter att ta större delen på köl, i synnerhet det som transiteras mellan Norge och Europa. Problemet har uppstått därför att det är så billigt att köra på svenska landsvägar att färjtrafiken inte blir lönsam eller konkurrenskraftig. Man måste ställa krav på avgasrening på de bilar som skall köra på våra vägar, inte bara svenska bilar, eftersom kanske 80 26 av sommartrafiken består av utländska fordon. Sätt in tåg på sommaren och låt dem stanna vid stationerna så att folk kan komma av och på. Hejda utsläppen från industrin och hjälp glesbygdskommunerna att få sina avlopp renade. De klarar inte själva att bekosta rening för en fem-tiodubblad befolkning under sommaren. Ta förnyade kontakter med i första hand Norge och Danmark för att få till stånd en överenskommelse om rening av utsläppen. Och kräv resultat. Det är lika angeläget för dem som för oss. De två algblomningar vi haft i år har allvarligt skadat livet i Västerhavet, och när nu större delen av Kattegatt är död krävs omedelbara åtgärder, inte bara utredningar och forskning. Det är inte tillräckligt. Vi hari år haft en säldöd i Västerhavet. Säldöden beror inte i första hand på miljön, även om den i någon mån kan ha påverkat och haft viss betydelse. Säldöden beror i första hand på att stammen blivit så stor att det saknas livsutrymme för den. Sälen har ett begränsat livsrum. Den uppehåller sig normalt inte i innerskärgårdarna, möjligen med undantag av vissa individer, som av någon anledning avviker från sälens traditionella levnadsmönster. Den kan heller inte söka sig för långt ut från land. Man träffar på sälar som berövar fiskaren hans fångst och skrämmer bort resten ut till 810 distansminuter från land, men det är heller inte normalt. Jag menar därför att sälepidemin är en följd av att stammen, som inte har naturliga fiender, fritt har fått föröka sig. Sådana epidemier är inget ovanligt inslag i naturen när stammarna blir för stora. De förekommer även när det gäller andra djurslag. Vi har från fisket år efter år tagit upp frågan om en begränsning och reducering av sälstammen så att det givits utrymme för både sälen och fiskaren att leva inom samma område. Varken naturvårdsverk eller andra — inte heller Sveriges riksdag — har haft någon förståelse för våra synpunkter på balans i naturen. Vi vill också ha en sälstam. Det har vi alltid haft som ett trivsamt inslag i ytterskärgårdens fauna. Men det som har hänt de sista åren är inte normalt och inte ansvarsfullt. Nu är två tredjedelar av sälstammen borta, tyvärr genom sjukdom och en plågsam död. Här har naturvårdarna visat sin verkliga omtanke om naturen. Man lät sälarna ligga där ute på klipporna och plågas och lämnade till kommunen att ta kostnaderna och hopsamlandet av sälkadavren. Längre än så räckte inte omtanken om livet i naturen och djurens rätt att slippa lidande. Om ingenting nytt inträffar och om epidemin nu är slut kommer säkert sälstammen att klara sig bra. Den tredjedel, som är kvar, motsvarar med god marginal en normal sälstam som den varit under det senaste seklet. Men om det vet vi ingenting i dag. Sjukdomen kan på nytt blossa upp och då kan stammen vara i fara. Ingen vill ha det så här, men orsaken är säkert inte ovilja utan mera okunnighet både om sälstammens storlek och dess livsbetingelser. Detta oförstånd har kostat min kommun och grannkommunerna många kronor. Det rör sig om miljonbelopp, och det har kostat djuren mycket lidande. Herr talman! Nu flyr semesterfirarna vår kust i väster. Fiskarna drabbas först men även andra drabbas så småningom. Därför krävs snabba åtgärder, ty det går att återställa det som skadats därför att naturens egen läkekraft verkar, bara vi upphör med förstörelsen med utsläppen och med övergödningen. Slutligen inställer sig frågan: Vem skall betala de skador som åsamkats svenskt fiske? Fiskaren har inte i nämnvärd omfattning fått ersättning för sälplågan, som kostat arbete och pengar. Kommunerna får betala säldöden och ta till vara alla flytande kadaver. Den enskilde fiskaren kan inte ta kostnaden för att han genom miljöförstöringen slås ut. Det är staten som i första hand har ansvaret, och det är ett rimligt krav att den tar sitt ansvar så att den enskilde kan hållas skadeslös.

Och jag tror att vi dess värre kommer att få uppleva sådana fler gånger. Dels tar det tid innan åtgärderna slår igenom, innan naturen tvättats ren, bokstavligt talat, dels bidrar också andra saker. Säldöden var en utomordentligt svår och plågsam upplevelse för alla. Sedan vill jag säga följande till Jens Eriksson, och den frågan har vi diskuterat flera gånger förut: Det är inte sant att vi inte har gjort något, och det gäller både Sverige och Norge. Vi har kommit långt förbi utredningsstadiet fram till handlingsstadiet. Vi har skärpt kraven på industrierna utefter kusten och ända upp till Skoghall vid Vänern för att de skall göra mindre utsläpp. Genom samordnade regionala program i Laholmsbukten och i Ringsjön och miljöprojekt i Göteborg och nu också i västra Skåne har vi inlett insatser, som redan nu innebär skärpta krav för en rad aktörer i syfte att minska utsläppen. Regeringen har givit länsstyrelserna möjligheter att genomföra regionala hastighetsbegränsningar för att ingripa mot trafiken i områden av den här typen. Socialdemokraterna i Bohuslän har begärt sådana regionala hastighetsbegränsningar efter västkusten. Tyvärr har de ännu inte fått gehör för det, men vi hoppas att de skall lyckas. Vi har numera också en överenskommelse med Norge som innebär att Norge skärper kraven på industrierna, jordbruket och de kommunala avloppen i gränslandet norr om Idefjorden och i Idefjorden. I det program mot havsföroreningar som under det här året under mitt ordförandeskap har utarbetats inom Nordiska rådet har man på mitt förslag tagit in ett antal regionala program där flera länder samarbetar. Det handlar om Norge och Sverige när det gäller västkusten, samt om Danmark och Sverige när det gäller Öresund. Jag tycker inte att påståendet att ingenting görs skall stå oemotsagt, när vi faktiskt befinner oss mitt uppe i ett mycket aktivt arbete för att åstadkomma resultat. Mycket, mycket mer kommer att behöva göras. Vi kommer att behöva kräva uppoffringar av oss själva. Jag vet — därför att jag själv har varit med om att fatta beslut om det — att många kommuner efter västkusten har fått statliga bidrag för att bygga ut de kommunala avloppssystemen. Alla har inte fått så mycket som de har velat, men jag vet att man just på västkusten har fått mer generöst stöd än någon annanstans. Sedan tycker jag i all enkelhet att kommunerna bör kräva även av de sommarboende att de betalar för sig i det här avseendet — det är självklart. Jag betalar självfallet med stolthet avgift för sådant där jag har min sommarstuga vid Östersjöns strand. Jag tycker att det är en självklarhet att de som utnyttjar västkusten för sommarboende skall betala vad det kostar att rena efter dem.

Herr talman! Jag vet inte, Birgitta Dahl, om det har hänt någonting när det för varje år blir värre och värre. Jag har befarit de här fjordarna i mer än 50 år, och hittills har ingen bättring skett på något område. Så illa som det är i år har det inte varit någon gång tidigare, och fortfarande säger man: Här görs massor. Det pratas mycket, man kommer överens om mycket, men resultatet är ganska magert. Jag vill ställa frågan: Vem skall ta ansvaret för det som har inträffat? Vem skall ta ansvaret för de halländska fiskarna nu? De stora båtarna kan gå till Östersjön eller ge sig i väg någon annanstans, men kustfiskarna— vad skall de göra? Skall de sälja sina båtar eller vad skall de leva av? Vad vill miljöministern råda de fiskare på den halländska kusten som har drabbats att göra? Det är bra om jag kan ta med ett råd till dem om vad de skall göra nu när de har drabbats av detta. Hastighetsbegränsningar är visserligen bra, men jag tror att man måste föra bort en del av godstrafiken från E 6, som går längs kusten. Om sommaren behövs det ingen hastighetsbegränsning. Jag kör där ofta. Då kommer man aldrig över 60-70 km/tim där, på grund av att köerna är så långa att man inte kan köra fortare. Vi behöver en ordentlig väg längs Bohuskusten om vi skall kunna ha den här trafiken. När det gäller att bygga ut reningssystemet måste vi självfallet ha bidrag — vi klarar inte kostnaderna för en femeller tiodubblad befolkning på sommaren. Visst skulle kommunerna kunna kräva avgift av sommargästerna, men det är inte mer än ett par år sedan man tog ifrån oss fastighetsskatten för sommarstugorna så att vi nu får mindre än vi har fått tidigare. Men jag delar Birgitta Dahls uppfattning på den här punkten. Jag tycker att man rent av skulle lämna en del av sin kommunalskatt i den kommun där man utnyttjar servicen under kanske ett par månader på sommaren. På den punkten är vi alltså helt ense. Tack!

Herr talman! Det pågår en bred och intensiv kampanj, organiserad av kraftbolag och storindustri, för att försöka bevisa vilka förödande konsekvenser stängningen av två kärnkraftsreaktorer i mitten av 1990-talet får. Ännu allvarligare är att statens energiverk nedlåter sig till att med tendentiösa utredningar lägga än mer bränsle på kampanjbrasan. I gårdagens DN hävdas att statens energiverk spår elbrist redan 1992/93 och att elpriset till dess kommer att fördubblas. Det är långt mer än industrin tål. Det förutsägs vidare att miljövänliga elkrävande investeringar kommer att skjutas upp eller flyttas utomlands. Jobben i Sverige är i fara. Detta är den skräckbild som målas upp om två reaktorer stängs i mitten av 1990-talet. Herr talman! En saklig analys av dagssituationen och av framtidsmöjligheterna ger en helt annan bild av framtiden än den som återges i gårdagens DN. Låt mig börja med den påstådda risken för elbrist. Dagssituationen är den att ”överskottet” på el har medfört att realisationen av skattefri el ökat dramatiskt den senaste tolvmånadersperioden till ca 10 TWh — 10 miljarder kWh. Detta är mer än den produktion som faller bort när två reaktorer stängs i mitten på 1990-talet. Samtidigt har nettoexporten av el ökat väsentligt. På årsbas kan vi räkna med att det blir 6-7 TWh. Dessutom finns det outnyttjad produktionskapacitet i befintliga kraftvärmeoch mottrycksanläggningar på minst 5 TWh. Det finns alltså i dagens elsystem en reservkapacitet av storleksordningen fyra fem kärnkraftverk — utan att ta i anspråk oljeoch kolkondenskraftverk. Det är uppenbart att det i dagssituationen är lätt att stänga två kärnkraftsreaktorer. Det krävs endast en viss reducering av elexporten och att realisationsförsäljningen av el minskar något. Hur har då elanvändningen utvecklats den senaste tolvmånadersperioden? Jag utgår nu från den redovisning veckovis som Vattenfall gör åt samkörningsnämnden. Den slutliga elanvändningen exkl. avkopplingsbar el och överföringsförluster är enligt Vattenfalls redovisning den senaste tolvmånadersperioden ca 121 TWh. För två år sedan var motsvarande siffra 118 TWh. När det gäller användningen av ”prima” ström har alltså ökningen på två år inte varit mer än ca 3 TWh eller ca 1 90 per år. Under denna tidsperiod har industriproduktionen volymmässigt ökat med 6-7 90. Kapacitetsutnyttjandet är i dag på topp, och industrin gör goda vinster. Hela ökningen av elanvändningen under tvåårsperioden ligger på industrin. För sektorn bostäder, service och värmeverk har det t.o.m. skett en viss minskning av användningen av prima el. I samband med de omfattande förnyelseinvesteringar som pågår och den närmaste tiden kommer att ske inom industrin kommer tveklöst teknik för effektivare energinyttjande till användning, och det kommer att minska industrins behov av energi. Det kommer att gälla även elanvändningen. När konjunkturen svänger nedåt kommer sannolikt industrins elanvändning att minska betydligt, dels beroende på de gjorda investeringarna, dels på grund av en minskad produktion. Dagens elanvändning inom industrin är sannolikt något av en topp för de närmaste åren. Påståendet — som ständigt förekommer i massmedia — att elanvändningen ökar snabbt stämmer alltså inte med Vattenfalls egen redovisning. Tvärtom har elanvändningen planat ut trots högkonjunktur och kraftigt ökad industriproduktion. Detta ger fullt stöd för den uppfattning som statens energiverk hade för ett år sedan, nämligen att två reaktorer kunde avvecklas utan att ny basproduktion behövde byggas och att påverkan på elpriset skulle bli mycket måttlig. Den samhällsekonomiska kostnaden bedömdes då till ca 0,5 öre/k Wh. Det är synnerligen märkligt att statens energiverk kan göra så totalt olika bedömningar hösten 1987 och hösten 1988. Såvitt jag kan förstå finns det inte någon saklig grund för energiverkets ändrade uppfattning, och därför går det inte att frigöra sig ifrån misstanken att statens energiverk inte klarat att motstå trycket från kraftbolagens och storindustrins kampanj och därför anpassat sitt budskap efter denna. Jag vill avslutningsvis slå fast: Vi skall inte och vi behöver inte bygga några nya kolkondenskraftverk vare sig för att avveckla två reaktorer eller för att avveckla hela kärnkraften. Centern har redovisat en mycket konkret förnyelseplan för vårt energisystem, där vi slår fast att det finns stora möjligheter att minska elanvändningen genom effektivare användning av energin och att det finns stora möjligheter att öka användningen av förnybar energi. Det gäller bara att skapa en marknad för detta nu, det gäller att satsa på småskalighet i stället för storskalighet, det gäller att satsa på effektivare energianvändning och förnybar energi. Lägre elanvändning ger lägre elpris. Följer vi de här reglerna, finns det inte någon hotbild på något sätt. Det finns däremot mycket positiva framtidsmöjligheter i det nu av riksdagen tagna första steget i kärnkraftsavvecklingen genom att två reaktorer tas ur drift i mitten av 90-talet.

Herr talman! Låt mig, med utgångspunkt i storstädernas förhållanden, redovisa några erfarenheter och slutsatser från det senaste valet. Detta val har visat att ett växande antal människor framför allt i våra storstäder ställt sig utanför samhällsarbetet genom att inte delta i valet. Valdeltagandet har sjunkit granska kraftigt, och detta är särskilt markant i vissa av storstädernas flerbostadsområden. I många av dessa valdistrikt ligger valdeltagandet på omkring 60 96 och t.o.m. därunder. Detta är, som jag ser det, ett allvarligt hot mot styrkan och livskraften i vår demokrati. Vi håller på att få två Sverige: dels ett som omfattar den större delen av befolkningen och som känner stor delaktighet i samhällsarbetet, vi kan kalla dessa människor de väletablerade, dels ett Sverige som växer och som har sitt fäste i flerbostadsområdena. Där finns människor som möter problem, t.ex. invandrare, sjuka, handikappade, låginkomsttagare, pensionärer och ensamstående familjeförsörjare. Ibland kallas denna växande grupp för de utanförstående. Många ungdomar hör också till denna grupp. Utvecklingen känns igen från andra länder, t.ex. USA. Men det är utvecklingen i Sverige som är den för oss allvarliga. Svenskt samhällsliv bygger på intresse och delaktighet från de många människorna. Det svenska välfärdssamhället kallas ofta för den svenska modellen. Denna bärs framför allt upp av ett brett folkligt engagemang som kanaliseras i en stark lokal självstyrelse i kommunerna och en bred delaktighet i samhällsarbetet, särskilt genom medlemskap i folkrörelserna. Det är denna modell som skapat förutsättningarna för vår stora välfärdsutveckling och den unika sammanhållningen i svenskt samhällsliv. Förloras detta starka folkliga engagemang är risken påtaglig för att betydande delar av samhällsverksamheten av människorna kommer att uppfattas som enbart stora opåverkbara byråkratier, vilka blir mer av ett hot än en trygghet för människorna. Därför finns det skäl att uttrycka stor tillfredsställelse över att regeringen, genom beslutet om storstadsutredningen, bestämt sig för att på central nivå gripa tag i dessa problem. Men man kan konstatera att resultat i detta arbete kan nås först när man får ett brett genomslag också hos de närmast berörda, nämligen storstädernas invånare. Därför måste arbetet föras ut i en bred diskussion bland människor och organisationer. En övergripande fråga är hur många människor som skall kunna engageras och hur möjligheterna för den lokala demokratin skall tas till vara. Dagens stora kommuner är i och för sig effektiva och slagkraftiga när det gäller att hantera de stora övergripande frågorna. Men beslutanderätten i de frågor som finns i människors närhet som direkt påverkar deras vardag måste på ett helt annat sätt än i dag föras ut till människorna. Vi kan fortsättningsvis inte enbart låta dem vara beroende av handläggning i stora byråkratiska förvaltningar. Hur många av de anställda och de av verksamheten berörda har träffat en politiker eller, ännu mer sällsynt, känner en politiker? Jag har en son som arbetar i hemtjänsten i centrala Stockholm. Han säger sig i varje fall inte ha sett en politiker i den verksamheten under de senaste tre åren. Storstäderna måste få ett fint förgrenat nät av kommundelsnämnder som tar hand om huvuddelen av den kommunala verksamheten i närmiljön. Frågorna handlar där om omsorg om barn och äldre, fritid, kultur, men också om den yttre närmiljön. Ett särskilt problem utgör organisationen av den öppna vården. Landstingens olika förvaltningar och kommunerna springer i dag om varandra. Här måste det skapas en huvudman —- kommunerna, som för denna verksamhet får ekonomiska resurser från landstingen. Därigenom blir det också möjligt att förankra denna verksamhet i kommundelsnämnderna. Folkrörelserna har i stor utsträckning misslyckats med att nå ut till storstädernas människor. Detta beror delvis på att rörelsernas organisationsmönster är mer avpassat till det begynnande 1900-talets industrisamhälle än till dagens och morgondagens informationssamhälle. Folkrörelserna arbetar fortfarande efter ett schema som grundar sig på att huvuddelen av människorna är bosatta i glesbygdens tätorter och på landsbygden. Nu fordras det att folkrörelserna griper tag i de problem som är aktuella för storstädernas människor. Här krävs en kulturrevolution för att skapa ett nytt samspel mellan människor och idéer där dagens byråkratiska organisationer inte får vara styrande. Från samhällets sida måste det ges förutsättningar för en sådan mobilisering av storstädernas människor. Inte minst viktigt är det att medverka till att skapa lokaler för ett brett föreningsoch kulturliv, Situationen påverkas också av att samhället i överdrivet nit kapat åt sig verksamheter och byråkratiserat dessa i den heliga effektivitetens namn. Det gäller lokaler, idrottsplatser, ungdomsarbete och kulturoch fritidsaktiviteter av olika slag. Nu måste vi släppa krafterna loss! Här finns det en stor beredskap ute hos människorna att möta upp i ett sådant arbete. En annan viktig demokratifråga är att skilja på valen till riksdag, landsting och kommuner. I dagens mediasamhälle drunknar de kommunala debatterna i rikspolitiken. Särskilt märks detta i storstäderna, där medierna är mer dominerande än i andra delar av vårt land. En återgång till fyraåriga mandatperioder med val vartannat år skulle ge en vitalisering av den landstingspolitiska och kommunalpolitiska debatten och därmed också av den lokala demokratin. Men det räcker inte med att skapa dessa mera formella förändringar av demokratins villkor i storstadsområdena. Vi måste också, inte minst i detta hus, på ett annat sätt än hittills beakta de problem och behov som är aktuella i storstadsområdena och ge dem en rättvis andel av tillgängliga resurser. Den under senare år nödvändiga saneringen av statens finanser har hårt gått ut över storstädernas samhällsservice. Osthyvlar och tårtspadar har varit verktyg som drabbat med förkrossande kraft. Bara för Stockholms läns landsting har vi genom beslut i denna riksdag dragit bort resurser under en sjuårsperiod på ca 18 miljarder kronor. För enbart 1988 beräknas bortfallet till drygt 4 miljarder. Till detta skall läggas effekterna på kommunerna, som inte heller varit obetydliga. Bara i år har regering och riksdag från min lilla kommun Norrtälje, som ligger i Stockholms län och som därför drabbats av storstädernas fördömelse, tagit bort resurser som motsvarar en skattehöjning på 1:30 kr. och som man har förutsatt skall vältras över på regionens invånare. Naturligtvis sätter dessa förhållanden sina spår. De syns i otillräckliga vårdresurser, i nedslitna kollektiva transportmedel, i skolmiljöer som är deprimerande och i en otillräcklig utbyggnad av vård och omsorg. Så är det för alla storstadsområden. I Stockholms läns landsting har detta lett till att vi fått en av de högsta landstingsskatterna i landet. Särskilt hårt drabbar denna utveckling dem som är mest beroende av samhällsservice — de utanförstående. Situationen ger också underlag för en diskussion om privatiseringar och sparprogram som också dessa drabbar dem som inte är väletablerade i samhället. Under senare år har trycket ökat på dem som bor i flerbostadsområdena. Många får sin standard bestämd av socialförsäkringarna. Dessa tar inte hänsyn till det högre kostnadsläget i storstäderna. Utflyttningen av utvecklingsstörda, tömningen av mentalsjukhusen och och även flyktingströmmen har lett till att nya grupper av människor kommer in i flerbostadsområdena, vilket sammanhänger med den allt starkare segregeringen på bostadsmarknaden. Till detta kan sedan läggas de sociala problem som har sin rot i missbruk av alkohol och narkotika. I detta sammanhang finns också andra problem. Något av det viktigaste när det gäller att skapa tilltro till samhället är att människorna upplever att samhället tryggar liv och egendom. Polisverksamheten i storstadsområdena måste bringas att fungera. Inte minst viktigt är det att polispersonalen får resurer och motivation för att stanna kvar i den hårda storstadstjänsten. En trygg barnomsorg är en av de viktigaste samhällsfrågorna i storstadsområdena, inte minst mot bakgrund av att det här finns många ensamstående föräldrar, framför allt kvinnor. Deras möjligheter till ett jämlikt liv med arbete och en rik fritid är beroende av att barnomsorgen dels kan behålla sin personal, dels kan byggas ut för att träda in när den ledighet som föräldraförsäkringen betalar upphör. Invandrarnas speciella situation måste uppmärksammas, framför allt när det gäller förutsättningarna att delta i det nya hemlandets samhällsliv. Men ” det är också viktigt att möta invandrarfientliga stämningar. En av de viktigaste uppgifterna i detta avseende är att man ser till att flyktingarna så snabbt som möjligt kommer ut i arbetslivet. Kan inte detta åstadkommas genom en starkt förkortad handläggningstid av uppehållsärendena bör möjligheter ges till arbete under väntetiden. Det är också viktigt att storstädernas speciella kommunikationsproblem uppmärksammas för att människornas dagliga liv skall kunna förbättras — inte försämras genom orimligt långa pendlingstider. Men även miljöfrågorna och trängselproblemen måste få en bättre lösning. Det behövs därför en stor satsning på utbyggnad av den spårbundna trafiken. Men trafiksituationen kan inte förbättras utan att också väganslagen uppräknas så att storstadsområdena får en rättvis andel av vägmedlen som motsvarar deras behov. En annan viktig uppgift för att man skall kunna återställa människornas tilltro till politisk handling är att bostadsefterfrågan, framför allt från de unga, kan tillgodoses. Den regionala obalans som blir ett resultat av marknadskrafternas fria spel måste motverkas i samhällsplanering och samhällsbyggande. För Stockholmsregionens vidkommande gäller det härvidlag inte minst frågan om att fortsätta utbyggnaden av Södertörns universitet och lärarhögskolan i Södertälje. Herr talman! Betydande delar av vårt land består i dag och kommer ännu mer i framtiden att bestå av storstadsområden. Hela landets framtid är direkt beroende av att vi förmår länka utvecklingen i både stad och glesbygd i så harmoniska former som möjligt. Det finns ingen strävan i storstadsområdena att låta dessa expandera och utvecklas på bekostnad av andra delar av vårt land, tvärtom. Ju mer av den framtida utvecklingen som kan ske i övriga delar av landet desto bättre. Men vår uppgift är också att med engagemang och handlingskraft forma en fortsatt välfärdsutveckling för storstadens människor, en utveckling där människorna aktivt deltar. På den punkten har årets val varit en väckarklocka. Jag hoppas att den inte kommer att ringa förgäves.

Herr talman! Det anses självklart att vi i Sverige skall kunna välja mellan mängder av olika bilar, kläder, sillburkar och tandkrämer, så självklart att vi har en näringsfrihetsombudsman och en konkurrenslagstiftning, allt i syfte att förhindra monopol och konkurrensbegränsningar, allt i syfte att ge konsumenterna många olika alternativ att välja mellan. När det emellertid gäller något så viktigt som barnens skola, omsorgerna om de äldre, hur barnen skall tas om hand eller vilken vård vi skall ha när vi blir sjuka, då motarbetas i stället människorna när de skall välja. Den offentliga verksamheten på dessa områden gynnas så ensidigt och så starkt att det blir mycket svårt för andra alternativ att växa fram. Låt mig ge några exempel. Ett par föräldrar kan ordna barnomsorgen för sina båda småbarn för 60 000 kr. per år, det är hälften mot de 120 000 kr. som daghem för de båda barnen skulle kosta. Men eftersom föräldrarna inte får något som helst stöd om de ordnar barnomsorgen själva blir det privata, hälften så dyra, alternativet minst fem gånger så dyrt för dem. Och det har de inte råd med. I det här fallet betyder det att de tvingas in i ett alternativ som är väsentligt dyrare och kanske också sämre, mindre skräddarsytt just i deras fall. Ett annat exempel: En sjuksköterska skulle vilja öppna ett eget sjukhem. Hon har många idéer och synpunkter på hur vården där skulle kunna göras så bra som möjligt. Men hur bra vården än blir har hon ingen som helst garanti för att kunna driva denna verksamhet, trots att kostnaderna regelmässigt är lägre än för motsvarande offentliga vård, bl.a. därför att byråkratin blir mindre och kostnaderna för administrationen lägre. Hon är helt beroende av landstingets mer eller mindre goda vilja. Under sådana omständigheter, herr talman, är det inte så svårt att räkna ut varför vi i Sverige har t.o.m. färre alternativa sjukhem än man har i länderna bakom järnridån. Ett tredje exempel: För några år sedan kunde vi i TV se hur bortåt en miljon fransmän beredde sig på att tåga mot Paris därför att statsbidragen till de kristna skolorna var hotade. Den franska regeringen tvangs till reträtt. I Frankrike, liksom i de flesta andra västländer, anses det självklart att de föräldrar som så vill skall kunna sätta sina barn i en alternativ skola utan att det blir dyrare. Men hur är det i Sverige? Njuggheten mot de fristående skolorna är imponerande. Först när de varit i gång tre år kan de över huvud taget söka statsbidrag. Och om statsbidrag sedan beviljas blir det inte ens hälften så stort per elev jämfört med vad de kommunala skolorna får. Resultatet blir att möjligheten att välja något annat än den offentliga omsorgen, utbildningen, vården eller servicen förbehålls ett privilegierat fåtal. Men bristen på valmöjligheter får också andra konsekvenser. Om ett landsting inte kan ställa upp med vård för den svårt sjuke i tid, vad gör då den sjuke? Det hjälper inte att hon eller han kanske betalat hundratusentals kronor eller mer i landstingsskatt under sitt liv. De föräldrar som inte får en dagisplats eller som av olika skäl inte kan använda sig av det alternativet eller där dagiset stängs på grund av personalbrist, vad gör de? Vad gör den åldersglömske som inte får den vård hon eller han behöver? De inbetalade skattepengarna är i dagens system ingen garanti för att man skall få den vård eller den service man behöver. När det allmänna sviktar lyser skyddsnäten med sin frånvaro. Är det då att undra på att allt fler känner oro, otrygghet, inte minst inför äldre dar? Samtidigt undrar hundratusentals människor, främst kvinnor, varför de skall vara hänvisade till i stort sett en enda arbetsgivare bara därför att de vill ägna sig åt något så viktigt som vård, utbildning eller omsorger. På alla de här områdena, som verkligen berör viktiga delar av vårt samhälle, försökte vi moderater valrörelsen igenom få en öppen, konstruktiv debatt med socialdemokraterna — men förgäves. I stället ägnade socialdemokraterna betydande energi åt att i annonser, affischer och broschyrer förvränga och snedvrida våra förslag. — Rik nog för ett borgerligt samhälle? kunde man t.ex. läsa på jättestora socialdemokratiska affischer sista veckan före valet över bilden av en gammal sjuk kvinna. — Bara de rika skulle få råd med sjukvård, utbildning, omsorger, har det hetat. Men är det inte just så det håller på att bli på allt fler områden och för allt fler i socialdemokraternas Sverige? Vi moderater vill att den offentliga vården, omsorgerna, utbildningen och servicen skall kompletteras med enskilda initiativ och, herr talman, att dessa skall ges möjlighet att verka på sådana villkor att det inte kostar mer för den enskilde patienten, föräldern eller eleven. I stället för att begränsa valmöjligheterna till några få vill vi ge alla möjlighet att välja. I stället för att kommunerna får alla barnomsorgspengar vill vi att en del skall gå direkt till småbarnsföräldrarna genom ett vårdnadsbidrag, så att småbarnsföräldrarna själva kan välja. På skolans område bör statsbidraget följa eleven, om han väljer en annan skola än den kommunala. På sjukvårdens område bör en del av landstingsskatten ersättas av en allmän, obligatorisk sjukvårdsförsäkring, i försäkringskassornas regi. Patientbrickan skall följa patienten, vare sig hon anlitar landstingets vård eller någon annan vårdgivare. Och äldre och handikappade skall själva kunna utse sin hemvårdare — en anhörig, en granne, kanske en bekant som man har förtroende för — eller anlita en privat hemvårdscentral, utan att det skall kosta mer. Med våra förslag förblir finansieringen av skola, vård och omsorger gemensam, solidarisk, oberoende av vem som står för verksamheten. Men valet blir den enskildes utan att det kostar honom eller henne mer. Herr talman! Jag hade räknat med att civilministern skulle bevärdiga sammanträdet med sin närvaro, eftersom det är han som skall hålla det sista anförandet i detta avsnitt. Jag hade tänkt ställa en rad frågor till honom. Jag får försöka ställa de frågorna till honom på något annat sätt. Jag hade tänkt fråga honom varför socialdemokraterna är så rädda för en valfrihet på lika villkor, så rädda att de inte ens vågar ge sig in i en seriös debatt. Vill socialdemokraterna verkligen att möjligheten att välja skall förbehållas människor med kontakter och kontanter? Vill socialdemokraterna verkligen stänga inne personalen inom barnomsorg, äldreservice och sjukvård hos i princip en enda arbetsgivare? Har socialdemokraterna verkligen så lågt förtroende för den offentliga skolan, vården eller omsorgen att de inte vågar släppa fram alternativ? Tror man att den offentliga verksamheten då skulle bli chanslös? En så negativ inställning till den offentliga skolan, barnomsorgen, vården, servicen har verkligen inte vi moderater. Men vi anser, ja vi vet, att det är bra om den offentliga verksamheten kan kompletteras med många olika enskilda alternativ. Underlättas alternativen kan nya initiativ och idéer lättare prövas och erfarenheterna av den prövningen berika både den offentliga och den privata verksamheten. Vi vet också att det är lättare och går snabbare att komma till rätta med brister, köer om man också anlitar enskilda initiativ. Låt mig som ett tänkvärt exempel bara nämna den utomordentligt kvalificerade verksamhet som kranskärlsoperationerna utgör. Där har köerna varit orimligt långa med olidlig smärta, oro, invalidisering och t.o.m. dödsfall för de köande som följd. Men en allt större del av den verksamheten utförs i dag också i Sverige i privat regi därför att detta har varit det snabbaste, effektivaste och bästa sättet att komma till rätta med köerna. Stora mänskliga men också samhällsekonomiska vinster blir följden. I fråga om barnomsorgen står det allt klarare att regeringen med sin politik inte kommer att klara löftet om full behovstäckning 1991. Redan nu står daghem tomma på grund av personalbrist, och långt värre kommer det att bli enligt socialstyrelsens bedömning om inget görs. Samtidigt vet vi att fler stannar inom verksamheten eller söker sig dit om de har möjlighet att också välja alternativa daghem. Låt oss då göra det möjligt för t.ex. personalen själv att öppna och driva daghem, underlätta i stället för att motverka för de föräldrar som vill ordna sin barnomsorg själva. Det är inte heller ointressant att alternativen också på detta område i regel kostar väsentligt mindre. Låt oss inte heller glömma bort att en valfrihet på lika villkor skulle innebära en effektiv kvalitetskontroll. Den enskilde får då möjlighet att välja bort sådan verksamhet som är mindre bra och att välja fram sådan verksamhet som är effektiv och bra och där man visar omtanke om just honom eller henne. I Malmö har man öppnat en privat stiftelsedriven hemvårdscentral — att stiftelsedriva är i dag den enda privata möjlighet som står till buds. En gammal kvinna som jag träffade i Malmö hade tidigare haft över 40 olika hemvårdare hos sig under ett år. Sedan den privata centralen öppnade hade hon haft en och samma hela tiden. Även om det här kanske är ett extremt exempel, visar det ändå nyttan av konkurrens. Naturligtvis är det bra om de erfarenheter och rutiner som ligger bakom detta också sprids till de kommunala hemvårdscentralerna. Det rigida vaktslåendet om de offentliga monopolen borde vara vid vägs ände. Bristerna blir alltmer påtagliga, och de ständiga skattehöjningar som monopolen bidrar till drabbar inte bara betalningssvaga grupper hårdast. De slår dessutom undan möjligheterna för landsting och kommuner att ge sina egna anställda inom vård och omsorger de reallönelyft som krävs. Vart tredje landsting och var tionde kommun lär planera att höja skatten nästa år. Det betyder skattehöjningar för alla de deltidsarbetande eller lågavlönade som inte får någon del i regeringens aviserade sänkning av marginalskatterna. Ändå har valet ganska klart markerat att människor inte accepterar ytterligare skattehöjningar för människor med låga inkomster. Nu kommer de ändå. Och också den heltidsarbetande sjuksköterskan får, trots på papperet inte obetydliga löneökningar och trots regeringens marginalskattesänkningar, sänkt standard nästa år om kommunalskatterna höjs med mer än 70 öre. Också de ständiga skattehöjningarna är vid vägs ände. Skadeverkningarna blir alltmer märkbara för vår konkurrensförmåga, för tillväxten och välfärden, för redan betalningssvaga som alltid drabbas hårdast. Det som återstår är att förlita sig på omprioriteringar, effektiviseringar och på att välkomna, inte motarbeta, enskilda initiativ. I stället för att förvränga och förvanska borde regeringen vara utomordentligt lyhörd för de konstruktiva förslag som vi moderater har att komma med på dessa och andra områden. Jag hoppas att det trots civilministerns frånvaro här i dag skall bli möjligt att få en debatt om dessa ting.

Herr talman! Den offentliga sektorn är i kris. Man kan inte slå upp en tidning eller lyssna på ett nyhetsprogram utan att mötas av nyheter om nya problem. Polisen är i kris, militären är i kris och skatteförvaltningen är i kris. Daghemspersonal vill sluta, sjukhuspersonal vill sluta och brandmän vill sluta. Det ljuder en kakofoni av larmsignaler. Syftet med den här avdelningen i den allmänpolitiska debatten var att vi från oppositionen skulle få tillfälle att tala med den nye civilministern, som har ansvaret för de här problemen. Det är beklagligt att han tydligen är försenad. Jag hade tänkt säga till honom att det tyder på ett mycket stort mod — eller möjligen på aningslöshet — att åta sig den här uppgiften. Jag är benägen att tro att den civilminister vi nu har fått har åtagit sig arbetet på grund av mod. Med sin bakgrund i finansdepartementet är han nog väl medveten om vad han ger sig in på. Det handlar om att lösa problem som är nyckeln till lösningen av de grundläggande strukturproblemen i svensk ekonomi. Så länge vi inte har fått kontroll över den offentliga utgiftsexpansionen och löst ett antal effektivitetsoch produktivitetsproblem, kommer vi inte att kunna lösa Sveriges grundläggande samhällsekonomiska problem. Det handlar också om 1,4 miljoner anställda, av vilka många är mycket missnöjda med sin arbetsgivare. Den socialdemokratiska regeringen har under de senaste sex åren inte drivit förnyelsearbetet i den offentliga sektorn med tillräcklig kraft. Charmkurser kan nog vara bra, men de räcker inte. Det behövs ett kraftfullt reformarbete. Vi folkpartister brukar säga att det skall bedrivas efter två huvudvägar. Den första vägen kallar vi den inre reformationen. Den handlar i sammanfattning om att lita mera på de offentliganställda, dvs. att decentralisera beslutsbefogenheter, förändra politikerrollen och övergå till mer målstyrning samt släppa loss de offentliganställdas kreativitet och beslutsförmåga. Den andra vägen kallar vi den yttre reformationen. Med det menar vi det som Ingegerd Troedsson har talat mycket om här, dvs. att släppa in aktörer utifrån på de stora vård-, omsorgsoch utbildningsområdena. Det vill vi göra för att få in nya idéer, för att få en kostnadskonkurrens och för att få en del personal, som annars skulle sluta, att stanna samt ibland också för att öka medborgarnas valfrihet. Jag har tidigare sammanfattat Bo Holmbergs år som civilminister med orden ”det blev flopp för den inre reformationen och stopp för den yttre reformationen”. Det vore bra om man efter Bengt K Å Johanssons ämbetsperiod inte behövde upprepa den betygssättningen. Sverige behöver verkligen en bättre fungerande offentlig sektor, präglad av mindre byråkrati, större effektivitet och mer av valfrihet. När Bengt K Å Johansson griper sig an dessa uppgifter kommer han att möta många svårigheter. Det finns mycket av revirtänkande. Det finns en byråkrati som är stark, inte minst när det gäller att slå vakt om sina egna intressen. Det finns starka fackföreningar, och tyvärr kan man väl säga att förändringsviljan inte är lika stor i fackföreningsrörelsen på den offentliga sidan som den har blivit på den privata sidan. Jag undrar ändå om inte det största problemet för Bengt K Å Johansson, när han skall gripa sig an dessa uppgifter, ändå är de ideologiska låsningar som finns i hans egen rörelse. Från socialdemokratisk sida talar ni mycket om splittring inom borgerligheten. Men när det gäller det fält som vi nu diskuterar är motsättningarna inom arbetarrörelsen mycket betydande. De som vågar pröva nya vägar, t.ex. socialdemokratiska kommunalpolitiker, utsätts för mycket stark kritik. I t.ex. Timrå, som är en socialdemokratiskt styrd kommun, beslöt kommunen att sälja sitt bussbolag till ett privat företag. Kommunals avdelning i Timrå hotade med kollektivutträde ur arbetarkommunen — en intressant politisk kampmetod. Vi har ju länge kritiserat kollektivanslutningen som arbetsmetod, men kollektivutträde kan tydligen också användas. Man gick till arbetsdomstolen. I Danderyd, som förvisso inte är en socialdemokratisk kommun, har facket först drivit ett beslut som handlade om hemtjänst på entreprenad till kammarrätten, och när man inte fick rätt där drev man frågan vidare till regeringsrätten. Över huvud taget är detta bilden i kommun efter kommun. I Östergötlands läns landsting och Kopparbergs läns landsting, båda med socialdemokratiskt styre, har man lagt ut verksamheter på entreprenad, och facket har drivit frågan till många och långa MBL-förhandlingar. Det har där och på andra håll förekommit demonstrationer, insändarstormar och liknande protester. Men också på det centrala planet förekommer det kritik. Jag läste en intervju med biträdande socialminister Bengt Lindqvist i tidningen Kommunalarbetaren. Där konstaterade han att det var beklagligt att socialdemokraterna i fråga om enskilda alternativ hade visat upp ett kluvet ansikte och menade att det nu fanns anledning till en mer enad front mot de s.k. privatiseringssträvandena. Man kan säga att socialdemokratin har retirerat till en ny ideologisk position, där det är acceptabelt med privata inslag i kommunal verksamhet på de ”hårda” områdena, dvs. de tekniska områdena, som sophämtning, byggentreprenad o.d. Men enligt den nya ideologiska markeringen vidhåller man att man är emot privata inslag på det ”mjuka” området, dvs. när det gäller vård och omsorg. Det intressanta med artikeln i Kommunalarbetaren var att Bengt Lindqvist också ifrågasatte om det ur socialdemokratisk synvinkel är acceptabelt att lägga ut tekniska verksamheter på entreprenad. Resultatet av denna hans uppmaning till ett mer enigt uppträdande blev alltså en ännu större förvirring om var socialdemokraterna egentligen står. Man talar på skolområdet, som jag sysslar mycket med i riksdagen, om att det behövs fristående skolor för att ge pedagogisk inspiration till det offentliga skolsystemet. Med den motiveringen accepterar även socialdemokraterna att det finns några få enskilda skolor. Men man kan faktiskt också få organisatorisk inspiration av att se på alternativen. För att ta just skolområdet har jag funnit — i likhet med en utvärdering som skolöverstyrelsen har gjort av några enskilda skolor — att den kanske viktigaste skillnaden mellan offentliga och enskilda skolor är själva arbetssättet — organisationen, hur man skapar sammanhållning bland personalen osv. Riksdagen behandlar just nu en proposition om skolans styrning. Jag tycker att den propositionen är ett typexempel på att socialdemokraterna inte är beredda att gå tillräckligt långt när det gäller att lita på den offentliganställda personalen. Man skulle kunna gå mycket längre när det gäller att decentralisera beslutsbefogenheter till rektorer, lärare och andra som är verksamma på skolområdet. Vad jag menar är att man i det arbetet kan inspireras av friskolorna. De visar med sitt arbetssätt att det faktiskt fungerar med mycket stor frihet för de lokala skolorna. Med vårt liberala system — och vi önskar att man kan bygga in det på många samhällsområden — ligger den grundläggande kvalitetskontrollen hos konsumenterna. Vi menar, för att fortsätta med exemplet från skolområdet, att om föräldrarna skulle märka att en enskild skola inte var bra — att kvaliteten sjönk och undervisningen av någon anledning blev oacceptabel — skulle de se till att deras barn fick läsa i andra skolor. På område efter område vill vi ge föräldrar och andra konsumenter av offentliga tjänster den makten —t.ex. på barnomsorgsområdet. Men på flera områden är det så, att lagstiftning som riksdagens majoritet har antagit — oftast mot folkpartiets protester — hindrar kommunerna från att söka sig till alternativa lösningar. Lex Pysslingen berördes i går i debatten. Bengt Westerberg frågade statsministern om socialdemokraterna är beredda att avskaffa lex Pysslingen, men han fick inget svar. Det vore ju bra om vi fick svar i den här debattavdelningen. Jag läste häromdagen en intervju med en flygare som hade flugit under Västerbron i Stockholm. Någon gratulerade och beundrade honom för detta. Han svarade att det inte alls var svårt — det svåraste hade varit att få tillstånd. Detta gäller väl om rätt mycket i Sverige i dag — att när man vill göra nya saker är egentligen det svåraste att få tillstånd, att tränga igenom den mur av bestämmelser ch reglementen som vi ofta kringgärdar saker och ting med. Det måste bli en ändring på det. Det måste komma en avreglering. Vi måste få treårsbudgetering i den offentliga verksamheten, vi måste få mer av entreprenadlösningar, vi måste få den flexiblare lönepolitik på den offentliga sektorn som det har talats så mycket om. Jag vill också passa på att ställa en fråga till miljöpartiets företrädare här i debatten — och jag har kanske större tur med svaret när det gäller miljöpartiet än när det gäller statsrådet Johansson. Miljöpartiets inställning till alternativa driftformer i kommunerna är mycket intressant. Jag fick före valet en trycksak i brevlådan — i likhet med säkert många andra väljare — där det slås fast att miljöpartiet är positivt till att kommunal verksamhet läggs ut på entreprenad, t.ex. till ideella föreningar eller, som det stod, lokalt verksamma småföretag. Det tycker jag låter bra från mina utgångspunkter. Men det tråkiga är då bara att jag har passerat ett par torgmöten — som miljöpartiet har hållit i Stockholmsområdet, varvid frågan har berörts. Där har miljöpartiets företrädare givit besked om att man inte kan acceptera att kommunal verksamhet läggs ut på företag som drivs i vinstsyfte. Då blir saken genast betydligt mer svårtolkad. Definitionsmässigt är det ju så att företag drivs i vinstsyfte. Även lokalt verksamma småföretag drivs förhoppningsvis i vinstsyfte. Då förvandlas detta klara besked i valbroschyren till ett milt sagt oklart besked. Med hänsyn till den maktställning som miljöpartiet de gröna nu har fått i många av Sveriges kommuner är ju detta en utomordentligt intressant frågeställning. Det är många kommuninvånare och många entreprenörer, många som arbetar på uppdrag av kommuner men i enskild tjänst, som nu med stort intresse avvaktar hur miljöpartiet kommer att agera. Det skulle kanske kunna bli det viktigaste resultatet av höstens allmänpolitiska debatt — och möjligen också den största nyheten — om miljöpartiets företrädare här i debatten ville klargöra vilken ståndpunkt miljöpartiet har när det gäller kommunal verksamhet på entreprenad.

Herr talman! I våras synliggjordes delar av krisen inom den offentliga sektorn. Förhållandena inom sjukvården visades sig vara så allvarliga att riksdagen t.o.m. anordnade en särskild debatt. Även om andra områden av vår offentliga sektor inte fick samma uppmärksamhet som sjukvården, så vet vi att situationen inom barnomsorgen, hemtjänsten och försäkringskassorna också är krisartad. Den offentliga sektorns kris fick knappast något utrymme i valdebatten. Men vad värre är: regeringen nämner den inte med ett enda ord i regeringsförklaringen. Anser regeringen kanske att krisen är övervunnen? Situationen inom sjukvården har inte förbättrats under sommaren, snarare tvärtom. Operationsköerna växer, överbeläggningar hör till vardagen, och ännu fler vårdavdelningar än i våras står stängda, främst på grund av personalbrist. Barnomsorgen saknar personal, precis som hemtjänsten. Och på försäkringskassorna går personalen på knä under alltför stora arbetsbördor. I regeringsförklaringen nämns den offentliga sektorn på ett par rader — först i samband med uttalande om en fortsatt stram budgetpolitik och bevarande av de starka statsfinanserna. Och det sägs att reformer skall genomföras bl.a. genom rationaliseringar i den offentliga sektorn. Senare i regeringsförklaringen står det att den offentliga sektorn skall förnyas och att effektiviteten skall främjas bl.a. genom att de anställdas initiativkraft får ett vidgat utrymme. I och för sig är dessa uttalanden så okonkreta att det inte direkt går att tolka vad som menas. Men tillsammans med vad Bengt K Å Johansson säger i en intervju i kvällspressen den första veckan i oktober, och tillsammans med andra uttalanden från regeringen, inger de oro. Civilministern säger i den nämnda intervjun bl.a. att han tycker att det är bra om sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg blir utsatta för konkurrens. Han tycker också, att även om kommunerna har ansvaret för verksamheterna så behöver det inte innebära att kommunerna också svarar direkt för dessa omsorger. Herr talman! Jag hade ett flertal frågor att ställa till civilministern. Anledningen till att jag har anmält mig på den här punkten i denna debatt var givetvis att få en möjlighet att ställa frågorna direkt till civilministern. Nu är han inte här och inte heller någon annan företrädare för regeringen. Det är klart att det då känns litet meningslöst att stå här och tala för tomma regeringsbänkar. Men man får väl ha den förhoppningen att regeringsledamöterna läser protokollet, så jag ställer trots allt mina frågor. Jag undrar om det är civilministerns och regeringens mening att den offentliga sektorn skall rationaliseras genom att vård och omsorgsverksamhet läggs ut på entreprenad. Jag undrar också om det är sådana tankar som ligger bakom talet om förnyelse i den offentliga sektorn. Krisen i den offentliga sektorn utvecklas alltmer till en personalkris. Att regeringen sätter tak för lönerna underlättar knappast rekryteringen. Lönetak drabbar främst de lågavlönade. Chefer berörs inte av lönetak. De lågavlönade på den statliga sidan försätts i en neslig situation. De skall välja mellan att få en anständig lön som skall betalas med nedskärningar i verksamheten eller en oförändrat låg lön. Resultatet av lönetaket kan nu beskådas inom försäkringskassorna. På försommaren kom beskedet från regeringen att löneförhöjningarna på 6,6 Yo bara kommer att kompenseras med 5,5 96. Detta innebär ytterligare nedskärningar för försäkringskassorna, som redan drabbats hårt av besparingspolitiken. Det finns nu inget utrymme för ytterligare personalminskningar. Rapporter från försäkringskassorna visar att väntetider på tre veckor och mer för utbetalning av bl.a. sjukpenning nu är vanligt förekommande. Personalen anser också att det är en uppenbar risk för att socialförsäkringen urholkas genom personalsituationen. Man hinner helt enkelt inte med att kontrollera tillräckligt att människor får vad de skall ha. Ibland kan det slå till fördel för försäkringstagarna, men det kan lika väl slå till deras nackdel. Som bekant är socialförsäkringssystemet inte så överskådligt att gemene man själv kan kontrollera riktigheten av försäkringskassornas besked. Besparingarna inom försäkringskassorna går inte bara ut över socialförsäkringarna. Risken är akut att även hela lokalkontor kommer att läggas ned. Vad är regeringens besked till försäkringskassorna? Och vad är regeringens besked till den offentliga sektorn? Är det detsamma som finansministern gav i Sigtuna i veckan, att de kommunala utgifterna bör minska och att lönetak bör sättas för hela den offentliga sektorn på samma sätt som för den statliga sidan? Lönetak är ett effektivt medel för att underminera den offentliga sektorn. Om lönerörelsen ger mer än taket, får verksamheten betala. Så åderlåts den offentliga sektorns verksamheter, vilket får till följd att köerna växer och personalen får sämre arbetsförhållanden. Detta i sin tur underblåser borgarnas tal om ineffektivitet, och det skapar utrymme för privata alternativ. Om däremot lönetaket får avsedd effekt, kommer alla viktiga jobb inom vård och omsorg även fortsättningsvis att vara låglönejobb, och personalkrisen slår ut i full blom. Lönetak är inte heller könsneutralt. Det drabbar i första hand kvinnor, för merparten av alla arbeten inom den offentliga sektorn utförs av kvinnor. Hälften av alla kvinnor som förvärvsarbetar gör det inom den offentliga sektorn.

Herr talman! Den offentliga sektorn skall svara för medborgarnas gemensamma samhälleliga verksamhet, dvs. för att organisera viss produktion i samhällets regi och se till att ett stort antal tjänster blir utförda till medborgarnas bästa. Miljöpartiet de gröna anser att en offentlig sektor är oumbärlig och en förutsättning för trygghet och rättvisa. Den offentliga sektorn måste i fortsättningen bemöta människor, så att deras kreativitet och initiativkraft uppmuntras och får möjlighet att utvecklas i samverkan med andra i stället för att, som i dag ofta sker, motarbetas eller förtryckas. Den offentliga sektorn måste organiseras, så att den fungerar på ett begripligt sätt för den enskilde. Den enskilde måste få möjlighet att påverka och därmed också bli medveten om sitt ansvar. Miljöpartiet de gröna vill därför att den offentliga verksamheten skall decentraliseras.

Den offentliga verksamheten är till stora delar överbyråkratiserad och stelnad i sina former. Skulden till detta ligger både hos denna församling och hos regeringen genom en alltför genomgående detaljreglering. Ett bra exempel på detta är skolan, som är fullständigt genomreglerad. En reglering som denna måste då kontrolleras av en växande byråkrati. En viss avreglering har skett eller planeras, men den är alldeles för liten. Avregleras verksamheten riktigt ordentligt så kan länsskolnämnderna minskas eller avskaffas, SÖ avskaffas och utbildningsdepartementet minskas. Vi behöver skapa möjligheter att stödja fristående skolor. Vi har i dagarna fått ett exempel på hur det inte får gå till. Föräldrarna till barn vid Drevdagens skola har efter 18 års kamp för sin skola fått ett vitesföreläggande av länsskolnämnden. Detta menar vi är fullständigt vansinnigt. Barnen skall skjutsas till Idre. Här finns alltså ett föräldrainitiativ för att driva en skola, och ändå gör myndigheterna sitt bästa för att sabotera detta. Om vi vill ha en levande landsbygd, måste vi ha en levande skola. Utöver en avreglering kan formerna för verksamheten förändras, men medicinen för den offentliga sektorn är inte så enkel som vissa låter påskina. Det är inte endast en fråga om privatisering. Jag skulle vilja svara Lars Leijonborg att lösningen inte är så enkel som att bara överföra verksamheten till någon som driver den med vinst. Vi ser ett antal viktiga faktorer i den offentliga verksamheten som vi anser mycket viktiga att ta hänsyn till vid förändrad verksamhet. Det handlar om graden av offentlig kontroll. Det finns olika modeller: Skall det vara offentlig drift, styrmedel och kontrollfunktioner hos kommuner, stat och landsting medan verksamheten drivs av annan huvudman eller skall verksamheten läggas ut genom totalentreprenad? Vi i miljöpartiet föredrar alltid en lösning som innebär att det offentliga har kontrollen över den. Man kan också se till graden av idealitet hos dem som driver verksamheten. Den kan drivas av en ideell förening eller av deltagarägda eller brukarägda kooperativ eller slutligen privatägda sådana. Vi föredrar så hög grad av idealitet som möjligt. Om vi ser till verksamhetens storlek så föredrar vi i miljöpartiet så liten skala på verksamheten som möjligt. Vi föredrar alltid så hög grad av lokal förankring som möjligt. Så kommer vi till syftet med verksamheten. Vi menar att det skall finnas ett syfte med ett offentligt engagemang. Det kan t.ex. handla om att stödja en miljövänlig produktion, att upprätthålla grundläggande samhällsservice, att påverka konkurrensförhållanden eller att påverka utvecklingen mot småskalighet och regional balans m.m. Vi menar att offentlighetsprincipen måste införas i bolag och stiftelser som drivs av stat, kommuner och landsting. Det får inte bli en väg undan insyn av bildande av nya bolag och stiftelser. För närvarande går en stor våg inom kommunerna att bilda nya kommunala bolag. För att detta skall kunna accepteras måste insynen finnas kvar. Den offentliga sektorn, menar vi, måste effektiviseras, och den kan effektiviseras genom avreglering och decentralisering. Besluten blir förmodligen bättre om de flyttas närmare verkligheten. Man kan införa självstyrande grupper inom såväl statlig som kommunal och landstingskommunal verksamhet. De anställda skall ha anställningstrygghet, men inte nödvändigtvis en befattningsgaranti. Den offentliga apparatens tröghet måste mjukas upp. Målet måste också vara att så många som möjligt skall återfinnas inom ”produktionen”. Vi vill införa resultatuppföljning, och vi vill också att inte bara fasaderna skall putsas utan att verkliga organisationsförändringar skall genomföras. Det är alltså inte bara den yttre bilden som är viktig utan framför allt den inre verksamheten. Samhället skall inte heller driva företag enbart i vinstsyfte. Samhällsägande kan komma i fråga då detta har ett speciellt syfte, t.ex. då andra styroch kontrollfunktioner inte kan anses lämpliga. Om statliga företag försäljs skall ägandet spridas bl.a. till de anställda och de boende på orten. Vi vill alltså se en lokal förankring samtidigt som en strikt marknadsmässig prissättning skall tillämpas så att inte kortsiktiga spekulationsvinster uppstår. Jag skulle slutligen vilja säga följande till Lars Leijonborg och andra. Vi i miljöpartiet kan tänka oss att en verksamhet drivs inom ett litet, lokalt företag som kan få en viss vinst, men framför allt är det storleken på verksamheten som är viktig för oss.

Herr talman! Jag åberopade i mitt anförande att jag från olika källor hade fått olika besked från miljöpartiet om privata entreprenader. Nu har jag från samma källa fått olika besked om privata entreprenader. Claes Roxbergh säger nämligen dels att han inte kan acceptera att kommunal verksamhet sköts av företag som drivs i vinstsyfte, dels att han kan acceptera det. Enligt de preliminära valanalyser som har gjorts fick ju miljöpartiet en hel del röster från borgerliga partier, så jag tror att detta är en ganska viktig fråga för många i dag. Miljöpartiets företrädare brukar säga att de tillhör ett relativt nytt parti och att dess representanter därför inte har hunnit tänka igenom alla frågor, men detta är ett område som jag verkligen skulle rekommendera er att tänka igenom med hög prioritet. Det är nämligen ytterst aktuella frågor och ytterst viktiga sådana. Claes Roxbergh sade att han kan tänka sig att låta verksamhet drivas av kooperativ. Detta illustrerar ju bara hur förvirrad man kan bli om man låter termerna styra sig för mycket. Ett kooperativ kan ju vara mycket litet, och ett kooperativ kan och bör gå med överskott. Om detta kooperativ på sedvanligt sätt delar upp det överskott som har uppstått vid verksamhetsårets slut mellan medlemmarna i kooperativet är ju skillnaden gentemot exempelvis ett aktiebolag obefintlig. Miljöpartiet de gröna måste på denna punkt fördjupa sin analys av de samhällsfrågor som dess representanter ger sig i kast med. Min enkla ståndpunkt är att om det blir bättre för medborgarna om verksamheten drivs på entreprenad är det en bra förändring. Jag har många exempel på att kommunal verksamhet som lagts ut på entreprenad har resulterat i en verksamhet som har blivit billigare för skattebetalarna och bättre för konsumenterna. Om man i den situationen skall vara motståndare mot entreprenad måste man vara en i ideologiskt hänseende övertygad socialist, såvitt jag förstår. Då låter man nämligen dogmerna väga tyngre än verkligheten. Miljöpartiets företrädare vill inte säga sig utgöra ett socialistiskt parti, men om ni inte lyckas reda ut argumentationen på denna punkt ligger den anklagelsen mycket nära till hands.

Herr talman! Jag måste säga att det har varit med en viss förväntan jag har emotsett att få höra miljöpartiets åsikter om den offentliga sektorn. Jag blev tyvärr inte nöjd med vad jag hörde Claes Roxbergh ge uttryck för här i dag. Han nämner tre recept för att förbättra den offentliga sektorns verksamheter och minska byråkratin. Den offentliga sektorn skall avregleras, besluten skall decentraliseras och mycket av verksamheten skall läggas på ideella föreningar och kooperativ, anser han. Såvitt jag förstår kan miljöpartiet tänka sig privat drift om vinstintressena inte är alltför framträdande. En del av de regler som finns inom den offentliga sektorn är till för att skydda de svagare. Det gäller bl.a. byggnormer och tillgänglighet för handikappade. Vid en total avreglering skulle de svagaste drabbas. Decentralisering låter tilltalande, men decentralisering av beslut kan för bl.a. handikappade få mycket negativa konsekvenser. Vi vet att de handikappades villkor i dag är mycket olika beroende på i vilken kommun de bor. Om besluten decentraliseras ytterligare inom kommunen måste den som är handikappad också vara mycket noga med att välja vilken kommundel han skall bo i för att få bästa möjliga service. När det sedan gäller att lägga ut hela kommunens verksamheter — och såvitt jag förstår även landstingens verksamheter — på olika entreprenader är det mycket beklagligt att miljöpartiet ställer sig på den borgerliga sidan. Det är ju inte så att brukarna av den offentliga verksamheten efterfrågar ideella föreningar, kooperativ eller privat företagsamhet. Det är ju först när bristerna inom den offentliga sektorn har blivit så stora att man inte kan få sina behov tillgodosedda som man börjar titta sig om efter privata alternativ. Om det här skulle bli verklighet, vilka effekter skulle det få för den lågavlönade vårdpersonalen, om den blev uppsplittrad och om ideella föreningar gick in och tog över verksamheten? Det skulle ju bli omöjligt att föra en enhetlig lönekamp, t.ex. Och vad skulle det få för effekter för brukarna? Ja, jag kan inte se annat än att det brukarinflytande som också miljöpartiet har talat för skulle försvåras avsevärt om man fick denna uppdelning av de kommunala och landstingskommunala verksamheterna.

Herr talman! Jag vill säga att för oss är innehållet i verksamheten viktigare än ägandet. Det är alltså viktigare för oss att verksamheten är bra och fungerar och är till gagn för medborgarna. Detta kan man sedan tillgodose på olika sätt: genom att driva verksamheten i kommunal regi, i statlig regi eller i landstingskommunal regi. Man kan i vissa sammanhang kanske tillgodose detta bättre genom att driva den i kooperativa eller kooperativliknande verksamhetsformer — och kanske även andra former. Men den grundläggande principen är ju innehållet i verksamheten. Ibland när jag lyssnar på Lars Leijonborg och andra, får jag intrycket att det viktiga är att det drivs privat, men det som är vitsen för oss är just att vi inte säger att det är bäst att driva verksamheten kommunalt, statligt, landstingskommunalt eller privat, utan det väsentliga är hur innehållet ser ut och hur det fungerar. Sedan vill vi kunna välja den verksamhetsform som är bäst. Målet och syftet skall alltså vara överordnade verksamhetsformen. Jag vill också säga att det är en viss skillnad på aktiebolag och kooperativ verksamhet. Idén med ett kooperativ eller en kooperativliknande verksamhet är, menar vi, att där har den anställde ett inflytande och ett direktägande. De anställda kan också bilda ett aktiebolag, och det skulle jag i så fall vilja inkludera i de aktiebolagsliknande verksamheterna. Delaktigheten och bestämmandet är det viktiga — och skalan. Liten skala är alltså viktigare än den stora skalan.

Herr talman! Det finns en del människor som alltid är mycket bekymrade över företag som går med vinst. För min del är jag alltid mer bekymrad över företag som går med förlust. Jag tyckte att det fanns en del intressanta inslag i Claes Roxberghs replik, och om debatten får pågå en stund till, kanske vi blir ganska eniga. I inlägget talade han om att man kunde lägga ut verksamheten på kooperativ. Sedan sade han att man också kan lägga ut den på ”kooperativliknande” verksamhetsformer, och så småningom blev det också ”aktiebolagsliknande” verksamhetsformer. Man har ju två repliker i riksdagen, så om Claes Roxbergh kommer igen en andra gång kanske man också kan tänka sig rena aktiebolag. Skillnaden mellan ett kooperativ, där medlemmarna delar på vinsten, och ett aktiebolag som ägs av de anställda är ju obefintlig från alla de ideologiska utgångspunkter som Claes Roxbergh har redovisat här. Låt mig ta ett exempel. Ambulansverksamheten i Älvsborgs läns landsting lades ut på en privat åkare. Han upptäckte ganska snart att en stor del av transporterna inte var akutkörningar utan transporter av patienter från mindre sjukhus till större sjukhus, oftast Sahlgrenska i Göteborg, för undersökning eller operation. Han köpte då en turistbuss, inredde den med bårar och skrev ”Jumbolansen” på sidorna. Så körde en chaufför och en sjuksköterska tio patienter från sjukhusen i Älvsborgs län ner till Sahlgrenska sjukhuset. Det här tycker patienterna är väldigt trevligt. Det är som sagt en sjuksköterska med jämt, om det skulle inträffa något, det finns video i bussen och det är trevligt att ha sällskap med andra patienter. Landstinget har tjänat pengar på detta. Försäkringskassan har tjänat pengar på detta. Åkaren har förhoppningsvis tjänat en hacka på detta. Då är den stora frågan som kvarstår: Är det fel att också den här åkaren har tjänat något på detta, när skattebetalarna har vunnit, och när patienterna har vunnit? Om den som har åstadkommit allt detta fina också gör sig en liten vinst, är det ett ideologiskt problem? Eller är det i själva verket en stor fördel med detta system, att vi i den stora offentliga verksamheten får incitament att hitta på bättre och billigare lösningar?

Herr talman! Claes Roxbergh gav ett intressant besked om hur miljöpartiet ser på den offentliga verksamheten. Det är inte för att miljöpartiet vill ändra på ägandeformerna som man föreslår att verksamheterna skall läggas ut på entreprenader av olika slag, utan det är för att man vill förbättra innehållet i verksamheten, säger Claes Roxbergh. Ja, det var då ett klart besked! När vi för den här debatten med de borgerliga partierna, säger de aldrig rakt ut att det skulle bli en bättre kvalitet på t.ex. barnomsorgen eller sjukvården med privata initiativ, utan man säger helt klart att man vill ändra på ägandeformerna, sprida ägandet och skapa alternativ på så sätt. Men miljöpartiet menar alltså att ägandet har en betydelse för verksamhetens innehåll. Såvitt jag kan förstå anser då miljöpartiet att det skulle bli en bättre verksamhet om den lades ut på olika privata initiativ, och det var verkligen ett intressant besked.

Herr talman! Det är precis det som vi inte menar. Vi menar att verksamheten inte nödvändigtvis blir bättre om den läggs ut på en annan huvudman, men om den blir bättre då, så skall man ha den möjligheten. I dag saknas den möjligheten. Jag tror att vi debatterar litet olika saker, framför allt folkpartiet, moderaterna och vi. Folkpartiet och moderaterna tror, har jag en känsla av, att så fort man gör en verksamhet privat så blir den med nödvändighet bättre. Man tror, som Marg6ö Ingvardsson sade, att det är ägandet som påverkar att verksamheten blir billigare och bättre. Vår syn är från en annan utgångspunkt: om vi skapar en bättre decentraliserad verksamhet genom att skapa brukarkooperativ eller kooperativliknande andra verksamheter så skall den möjligheten finnas. Återigen vill jag framhålla att det är skalan som är det viktigaste för oss. Det får aldrig bli så, att Pysslingkedjor eller storföretag skapas som sysslar med sådan här service. Det skall vara småföretag, lokalt förankrade. Jag upprepar: Innehållet är det viktiga. Det handlar om påverkan på den egna verksamheten både för dem som bor i kommunen och för dem som är anställda i ett brukarkooperativ. Det är ju därför som vi envisas med att använda ordet kooperativ. Vi vill alltså undvika missuppfattningar. Att det är kooperativt innebär ju ett ökat inflytande för den enskilde. Men samtidigt måste jag poängtera att staten, kommunerna och de offentliga intressena måste ha kontroll över verksamheten. Det måste finnas en insyn. Vi kan alltså inte utan vidare lägga ut verksamhet på entreprenad och sedan bara låta det hela passera. Det måste således finnas en stark offentlig kontroll över den här verksamheten.

Herr talman!

Mycket tunga områden såsom sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen, grundutbildningen, ja, de områden som ligger nära var och en har riksdagen i princip uppdragit åt kommuner och landsting att ansvara för. Under de senaste tre åren har regeringen dragit in sammantaget 10 miljarder kronor från sjukvården och omsorgen beträffande psykiskt handikappade. Än större belopp har dragits in när det gäller primärkommunernas omsorg och uppgifter. Regeringens indragningskalkyler gjordes med utgångspunkt i att den näst senaste lönerörelsen skulle ge ett nollavtal. Så blev det naturligtvis inte. Det träffade tvåårsavtal som gäller fram till 1989 trodde regeringen skulle kosta cirka hälften av vad som kommer att bli det verkliga utfallet. Det här innebär att regering och riksdag har dragit in så stora belopp —- till följd av att man, som sagt, har byggt sina kalkyler på felaktiga förutsättningar — att kommuner och landsting i dag är på väg att bli ett fattigområde. Sedan har också regeringen och riksdagen, obegripligt nog, gett sig på de svagaste kommunerna och landstingen vad gäller inkomster och försämrat deras skatteutjämningsbidrag med ca 2 procentenheter. Detta ger, skulle jag vilja säga, en liten våg av kommunala skattehöjningar, vilket vi i centerpartiet beklagar. Kommunalskatten är ju en mycket tung skatt för de flesta som bor i vårt land. De här indragningarna har regeringen gjort i ett läge där vi har en äldreutveckling som blir mycket besvärande under åren framöver. Antalet människor som är 85 år och äldre kommer att nästan fördubblas fram till år 2000. Indragningarna har lett till att Sverige som enda västland har minskat andelen av bruttonationalprodukten beträffande det viktiga området hälsooch sjukvård från 9,7 9 till 9 96. Jag upplever det hela så, att åtgärderna leder till att det blir mycket svårt att leva upp till de övergripande rättvisekrav som man i hela vårt land har rätt att ställa på både kommunsektorn och landstingssektorn. Det har blivit allt ojämlikare när det gäller landsting och kommuner. Det blir också svårt att klara de mycket tunga åtaganden som främst berör våra äldre. Regeringen har här ett tungt ansvar. Men naturligtvis har också berörda kommuner och landsting ett stort ansvar. Trots att lönerna för offentligt anställda i kommuner och landsting har höjts långt mer än vad regeringen tänkt sig, råder det i dag ett utbrett missnöje med lönesituationen. Det var helt nödvändigt att det blev ett rätt dyrt kommunalt avtal den här gången, att det inte blev regeringens linje som gällde. Det är faktiskt nödvändigt för vården av gamla och sjuka att personalen någorlunda kan behållas och att det går att rekrytera folk till vårdyrkena i fortsättningen. Jag förstår att regeringen nu är litet ”byxis” inför utvecklingen vad gäller lönerna och inflationen framöver. Regeringen har bundit ris åt egen rygg.

Det blir nämligen tungt att klara konkurrensen från de här bundna områdena med en så expanderande privat sektor i framför allt storstäderna. Överskottet på koncentration och bristen på decentralisering och regionalpolitik kommer att orsaka stora problem för dem som behöver vård och omsorg, framför allt i våra storstadsområden. Det är nu viktigt att kommuner och landsting blir goda arbetsgivare. För att kunna bli det måste de ha en lönenivå som är någorlunda jämförbar med den privata sektorns. Arbetsmiljön måste vara bra. Man måste satsa på en god personalutveckling och dessutom måste man delegera ansvar och befogenheter, så att jobben blir klart intressantare också för dem som så att säga arbetar på golvet. Dessa bekymmer som regeringen har för löner och inflation härleder sig alltså inte från kommuner och landsting, därför att de måste slå vakt om sin personal, utan de härleder sig från den koncentrationspolitik som har förts och den överhettning som har uppkommit i framför allt de större städerna. Herr talman! 80-talet har också präglats av en privatiseringsdebatt, som enligt min och centerpartiets mening på många håll har varit onyanserad. Låt mig säga att regering, riksdag, landsting och kommuner aldrig kan avsvära sig rättviseansvaret, t.ex. för alla människors lika rätt till hälsa och sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg, osv. De här rättvisevillkoren måste gälla oavsett om man är rik eller fattig, ung eller gammal, om man bor i storstad eller i fjällbygd. Därför måste de offentliga och privata vårdutbuden ses som en gemensam resurs, som tillsammans skall ge detta rättvisa utbud. De flesta privatiseringsdiskussionerna har förekommit inom sjukvården, där det privata utbudet är litet och i hög grad storstadsetablerat. Från centerpartiets sida ser vi gärna en fördubbling av privatläkarutbudet, men då kräver såväl rättvisa som valfrihet att fördubblingen i huvudsak kommer landsortens utsatta områden till del. Den offentliga sektorn har också stora servicebehov, i form av matservice, tvättservice och underhåll av olika slag. Där anser centern att man skall vara helt odogmatisk och välja de bästa och billigaste lösningarna. Om ett litet privat företag ger bättre anbud än vad kommunen själv kan göra, blir det pengar över t.ex. till vård och omsorg, som ligger närmare till för kommuner och landsting än för småföretagsindustrin. Att kommuner och landsting köper tjänster kan vara och är ett mycket verksamt medel för småföretagsutveckling och näringslivsutveckling, inte minst i mindre kommuner. Om man skall se odogmatiskt på detta, skall det naturligtvis också vara så att t.ex. offentliga tvätterier som fungerar bra skall vara öppna för privat beläggning. Man skall se praktiskt på dessa frågor. Jag har i huvudsak berört kommuner och landsting, men jag vill också beröra statens organisation. Det pågår en länssamordningsutredning, och jag måste säga att jag tycker att utredningen har börjat i helt fel ände. Jag hoppas nu litet på den nye civilministern. Jag är mycket angelägen om att de centrala verken ses över ordentligt och minimeras — en del kanske inte behövs. Lägg över verksamheten på den nivå som är närmast människorna, dvs. kommunerna, och därefter på länsplanet! När denna översyn har gjorts kan diskuteras hur det skall fungera på bästa möjliga sätt på länsnivå. Jag tycker därför att länssamordningsutredningen bör avbrytas och att man skall börja i rätt ände. Herr talman! Det gäller att förbättra det offentliga serviceutbudet. Det kan göras genom decentralisering av ansvar och befogenheter, genom att människorna längst ner i den byråkratiska organisationen myndigförklaras. Vi kan förbättra mycket genom att lära av de goda exemplen, inte bara i vårt land utan också i andra länder. Målsättningen måste vara att den offentliga verksamheten, det offentliga ansvaret för verksamheten, skall leda till att köerna försvinner och att verksamheten finns nära människorna. Skall detta lyckas, herr talman och herr civilminister, måste den offentliga sektorn bli bättre. Men som läget nu är, framför allt genom den kraftiga äldreutvecklingen, kommer det också att behövas mer resurser.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg redovisa min bild av den offentliga sektorn och dess utvecklingsmöjligheter. Jag vill dock först knyta an till och något bemöta det som Börje Hörnlund sade i sitt anförande. Jag får intrycket att Börje Hörnlund inte var ute i valrörelsen över huvud taget. I annat fall skulle han inte ge en bild av att vi i detta land i Norrland och i glesbygden fortfarande är kvar i samma ekonomiska och sysselsättningsmässiga nödläge som under en tidigare period. Så är det inte, Börje Hörnlund. Det ser man mycket klart om man är ute i landet och följer verksamheten, och det är jag mycket glad över. Det är mycket egendomligt att Börje Hörnlund åberopar situationen 1982 som något gynnsamt att eftersträva. Det är möjligt att en och annan kan finna glädje i att det då var sämre i storstäderna, men jag finner stor glädje i att ekonomin nu fungerar, att sysselsättningen är god och ekonomin sjudande runt om ilandet. Allt är inte bra, men det är bra mycket bättre, och det gläder mig. Det är också en märklig beskrivning som Börje Hörnlund gör när han säger att regeringen har dragit in stora resurser från kommunerna. Det är inte sant, om man ser till de totala resurserna och utvecklingen i kommunerna under åren. Framför allt är det två saker som är viktiga. För det första genomfördes i våras en reform när det gäller den kommunala skatteutjämningen, där den stora tyngdpunkten lades på en förbättring för kommuner i Norrland, Bergslagen, Blekinge och Kalmar län, dvs. de områden som har det svagaste skatteunderlaget. För det andra har skatteunderlaget för kommunerna stärkts mycket kraftigt genom att realinkomsterna har börjat öka igen. Det är det som gör att kommunerna i dag har en mycket bättre ekonomi än vi trodde var möjligt i början av 1980-talet. Jag kan hålla med Börje Hörnlund om att den debatt som förts om privatisering ofta är ganska onyanserad. Den har blivit något av ett självändamål. Jag tror att våra uppfattningar ligger ganska nära varandra. Inom socialdemokratin är vi rädda för en kommersialisering av viktiga områden för medborgarna, som sjukvård, vård, omsorg och utbildning. Det finns alltför många exempel på en utveckling i länder där dessa grundläggande rättigheter — sjukvård, olika vårdinsater och utbildning — skiktas efter människors ekonomiska ställning och förmögenhet. En sådan klasskiktning vill vi inte acceptera. Jag är glad över att Börje Hörnlund och jag där befinner oss på samma linje, och jag konstaterar att Claes Roxbergh uppenbarligen ger uttryck för samma grundsyn. Herr talman! Den verksamhet som bedrivs i offentlig regi står, som jag ser det, inför en stor utmaning. Under en lång epok genomförde vi förbättringar och utökningar av den offentliga verksamheten genom att tillföra mer resurser. I mitten av 70-talet förändrades förutsättningarna. Den svenska ekonomin kom i obalans, med underskott i de offentliga finanserna. Visserligen är nu de stora budgetunderskottens tid förbi. Att den statliga budgeten nu är i balans innebär emellertid inte att vi nu kan tillgodose alla önskemål om en bättre offentlig verksamhet genom att skjuta till mer resurser. Vi är inte befriade från tvånget att prioritera med dessa knappa resurser. Vi utnyttjar nu hårt allt det vi har i form av arbetskraft, maskiner och annan kapacitet. Det är dessa reala resurser som sätter gränser för våra ambitioner. De ambitionerna är stora. Vi ställer krav på en bättre sjukvård, en bättre äldrevård, en bättre skola, en utbyggnad av barnomsorgen, stora insatser på miljöområdet samt utbyggnad av föräldraförsäkringen. Vi vill också att den statlig verksamheten skall fungera bättre, bl.a. polisen. Samtidigt kan vi inte överföra resurser från en redan otillräcklig industrisektor. Industriell och ekonomisk styrka måste utvecklas samtidigt med den offentliga verksamhetens expansion; den är en förutsättning för denna expansion. Detta är den stora utmaningen. Man skulle kunna uttrycka det som att offentlig verksamhet måste gå från en kvantitativ period till en kvalitativ. Vår stora uppgift blir att höja kvaliteten på samhällets tjänster och att bygga om samhällsapparaten så att den fungerar både mer effektivt och demokratiskt. Det är på det sättet vi kan möta medborgarnas krav på den offentliga verksamheten. Hur skall vi då ge oss i kast med den uppgiften? De viktigaste åtgärderna kan sammanfattas under två rubriker: Omprövning och Effektivisering. Om vi skall kunna tillfredsställa nya behov inom den offentliga verksamheten måste vi kunna frigöra resurser från redan existerande verksamhet. Om efterfrågan på en offentlig verksamhet minskar måste resurser som avsatts för denna kunna överföras till mer angelägna behov. Genom ökad effektivitet och produktivitet, bättre utnyttjande av det vi har, kan vi också skapa nya resurser. Långtidsutredningen har visat att om vi lyckas öka produktiviteten inom offentlig sektor med 1 96 om året under en tioårsperiod skulle vi kunna fördubbla den tillväxt i sektorn som annars är möjlig. Enligt min mening är förutsättningarna för omprövning och effektivisering goda. Det viktigaste skälet är att vi i Sverige har en mycket engagerad och kompetent personal i den offentliga sektorn. Jag tror också att personalen är beredd att medverka till de förändringar av verksamheten som kommer att bli nödvändiga. Vi ser många uttryck för det. En huvuduppgift blir därför att hitta former för att ta till vara de anställdas vilja och förmåga till utveckling och förnyelse. Vi måste med stor öppenhet diskutera produktionsformer, arbetsorganisation och styrsystem inom den offentliga sektorn. Kan vi hitta former för verksamheten där de anställda kan bidra till förbättringar och effektiviseringar blir också arbetsinnehållet intressantare och mer givande och arbetsglädjen ökar. Det har lagts en god grund för förändringar genom de senaste årens arbete. Det har genomförts omfattande utbildningsinsatser. Begrepp som målstyrning, delegering och resultatuppföljning börjar nu konkretiseras i den statliga verksamheten. Många kommuner och landsting arbetar med samma instrument och med en långtgående decentralisering av beslutsfunktionerna. Det är min ambition som ny civilminister att förändringsarbetet nu skall gå in i en mer operativ fas och få mer konkret innebörd. Vi måste öka takten i den svenska perestrojkan. Vi måste arbeta med olika instrument för att uppnå denna målsättning. Ett viktigt instrument kommer att bli utvecklingen av budgetsystemet. Under de närmaste åren bör arbetet inriktas mot att ge de statliga myndigheterna ett ökat eget ansvar för verksamhet och ekonomi. Riksdag och regering skall sätta upp målen för myndigheternas verksamhet, men myndigheterna bör få ökad frihet att bestämma hur målen skall uppnås. Ett annat viktigt instrument är personalpolitiken. Dennas betydelse för effektiva verksamheter har fått en allt större uppmärksamhet under senare tid. Det gäller inte minst för den personalintensiva verksamheten i den offentliga gemensamma sektorn. Inom det området finns en rad verksamheter som behöver utvecklas: rekrytering, utbildning och utvecklingsmöjligheter. Ansvarsoch befogenhetsförhållandena behöver ändras. Inom delar av den offentliga sektorn har vi levt med strikta beslutshierarkier och snäva kompetensgränser mellan olika personalkategorier. Vi måste bryta upp dessa för att lämna plats åt en organisation som tillåter och uppmuntrar initiativkraft, ansvarstagande och mångkunnighet hos de anställda. Central betydelse har också lönepolitiken. En dålig lönepolitik leder till svårigheter att rekrytera och behålla personal. Det leder i sin tur till dyra upplärningskostnader som inte ger någon avkastning. Det försvårar den långsiktiga kompetensuppbyggnad som är nödvändig för en bra fungerande och effektiv verksamhet. Det är nödvändigt att utvecklingen av personaloch lönepolitiken ges hög prioritet framöver. Målsättningen måste vara att vi skall kunna rekrytera och behålla den personal vi behöver i offentlig sektor. Ytterligare ett instrument är avbyråkratiseringen. Vi har i Sverige en lång tradition att detaljstyra den offentliga verksamheten. Det i och för sig vällovliga syftet har varit att skydda svaga grupper med regler och förordningar. Det fördes en debatt om bl.a. detta här tidigare. Men den omfattande verksamhet vi har i dag gör det svårare att detaljreglera verksamheten. Vi måste i stället i ökad grad lita på de anställdas vilja, kunskap och förmåga att utforma verksamheten på ett bra och rättvist sätt. Det kan också leda till att den offentliga produktionen blir mer tillgänglig för medborgarna. Herr talman! Jag har här velat peka på några av de utvecklingslinjer för den offentliga verksamheten som jag tror blir centrala under de närmaste åren.

Herr talman! Jag har förstått att civilministern inte var införstådd med att debatten var uppdelad i block och att detta var anledningen till att vi tyvärr fick ställa våra frågor ut i tomma luften. Nu finns ingen möjlighet för mig att upprepa alla de förhoppningsvis tankeväckande och nyanserade synpunkter jag förde fram på behovet av konkurrens också när det gäller den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn bör kompletteras med alternativ när det gäller sådana viktiga områden som vård, service och omsorg. Men detta skall ske på ett sådant sätt att alla, inte bara några privilegierade, får möjlighet att välja. Detta är viktigt. För att snabbare komma till rätta med köer. Det är viktigt för att kunna behålla personalen, som då inte längre skulle vara hänvisad till i stort sett en enda arbetsgivare. Detta är viktigt för att på ett smidigt sätt kunna pröva alternativ och lära av varandras erfarenheter. Dessutom är det i många fall viktigt för att kunna få ut mer för de pengar som satsas. Civilministern varnade för klassklyftor. Det finns inte bara en risk för klassklyftor med nuvarande system — de är också en verkligehet. Vi vet att många kan betala för att få en operation i tid. Andra har inte den möjligheten. Det förslag som jag ville diskutera innebär att man så att säga låter checken följa den enskilde. Vi menar att i stället för att kommunerna får alla barnomsorgspengar skall en del gå direkt till småbarnsföräldrarna genom ett vårdnadsbidrag. På skolans område bör statsbidraget följa eleven. På sjukvårdens område skall patientbrickan följa den enskilde utan att det kostar mer. När det gäller äldre och handikappade menar vi att dessa själva bör kunna utse sin hemvårdare eller anlita en privat vårdcentral utan att det skall kosta mer. Med vårt förslag skulle finansieringen av skola, vård och omsorg förbli gemensam, förbli solidarisk, men valet skulle bli den enskildes. Det är också så att om man kan ge en valfrihet på lika villkor, skulle det innebära en effektiv kvalitetskontroll. Då skulle den enskilde ha möjlighet att välja bort sådan verksamhet som passar mindre bra, är mindre effektiv eller omtänksam just för honom och välja sådana alternativ som är bättre. Inte minst här tror jag att det är viktigt att vi får ett erfarenhetsutbyte mellan offentlig och enskild vård. Är civilministern beredd att ställa upp på en konstruktiv debatt om en valfrihet på dessa villkor, en valfrihet lika för alla?